Herr talman! Socialministern tar också upp ansvars och finansieringsprincipen. Jag vill bara citera ur vår reservation. Där står det så här: "Ansvaret för att öka tillgängligheten skall i första hand ligga lokalt, på kommuner och andra lokala aktörer som t.ex. privata fastighetsägare". Jag tycker att det ganska klart visar att vi står fast vid det, men att vi här har varit väldigt otåliga och velat att någonting ska hända. Herr talman! Jag skulle också vilja ställa en fråga till socialministern. Tidigare i debatten sade Hans Karlsson i vårt replikskifte att han insåg att det fanns en hel del problem när det gällde handikappreformen. Det finns en del bekymmer för den enskilde. Man känner inte trygghet, och det är mycket krångel och byråkrati. Jag vill helt enkelt fråga socialministern om han, liksom Hans Karlsson, är beredd att tillsammans med övriga partier i riksdagen uppmärksamma de problem som finns och vidta åtgärder för att vi ska få en ännu bättre fungerande handikappreform.
Herr talman! Först vill jag säga att jag är glad över att Kerstin Heinemann betonar ansvars och finansieringsprincipen som grund även ifall jag kan konstatera att den otålighet som Kerstin Heinemann redovisar finns i Folkpartiet ändå leder till ett avstånd från den. Otåligheten bör nu riktas mot kommuner, landsting, myndigheter, privata företag eller offentliga företag och på att se till att arbetet kommer i gång. Det är utåt i samhället som vi ska visa vår otålighet när det gäller att skapa tillgänglighet. Sedan gäller det LSS. Låt mig påpeka något som Hans Karlsson inte nämnde. Sanningen är ju att antalet personer som har assistansersättning har mer än fördubblats sedan socialdemokraterna fick regeringsinnehavet. Det har gått från 4 000 till 8 400, som fick ersättning vid årsskiftet. Det är viktigt. Det skapas ibland ett intryck av att reformen har försämrats i den meningen att det är färre som får del av det här och att man får ett mindre antal timmar. Det har skett en betydlig ökning. Det har inte minst betytt att staten tar på sig ett mycket större ansvar när det gäller kostnaderna. Dvs. att statens kostnader har mer än fördubblats. Det är alldeles rätt att många påpekar att det tar lång tid, att det är byråkrati, att man får vänta för länge på att få sina beslut och att det är för många människor som är med i bedömningarna. Det finns alla skäl - i det avseendet har jag samma uppfattning som Kerstin Heinemann - att se till att prövningen om rätt till assistansersättning blir enklare, att man kommer snabbare till beslut och, naturligtvis, att vi i framtiden kan konstatera att fler också blir delaktiga i denna reform.
Herr talman! När det gäller otåligheten kan man ju gå flera vägar. Vi är nog också angelägna om att kommuner, fastighetsägare och alla andra tar sitt ansvar, som är grunden i det hela. Men de utredningar som har förekommit när det gäller just tillgängligheten har ju visat på att förändringarna, som behöver göras, kommer att kosta tiotals miljarder kronor. Då kanske det inte räcker med att bara uppmana kommuner och andra att göra det som de borde göra. De behöver kanske också ha en hjälpande hand från staten för att vi inom rimlig tid ska kunna vidta det som i propositionen kallas för enkla åtgärder.
Herr talman! Det är ju här som resonemanget går snett. När det gäller grundläggande mänskliga rättigheter kan man inte vända sig till kamrerer och fråga vad det kostar och om man har råd med det. Det skulle vara fullkomligt orimligt ifall vi skulle diskutera kostnader för demokratin och undra vad det kostar att ha en yttrandefrihet i det här landet eller vad det kostar att ha andra grundläggande rättigheter för medborgarna. Oavsett kostnaderna är detta en förutsättning för samhällets utveckling. Vi måste planera allt i samhället med utgångspunkt från dessa rättigheter. Det må kosta vad det vill. Alla ska ha samma grundläggande rättigheter. Det är i det avseendet resonemanget om att kompensera för särskilda insatser så lätt går snett, även ifall avsikten kan vara den bästa.
Herr talman! Jag tror inte att socialministern blir förvånad när jag instämmer i hans påstående att handikappolitiken måste vara en del av den generella välfärdspolitiken. Jag tror inte heller att han blir överraskad när jag säger att vi moderater inte alls tar avstånd från den generella välfärdspolitiken. Men vi säger att den generella välfärdspolitiken måste kompletteras för att vara framgångsrik. Om man verkligen sätter individen i centrum måste politiken också ge utrymme för individuella anpassningar när det gäller tillämpningen. Det är i det här avseendet som skillnaden mellan oss och er finns. Vi lägger tonvikten vid att man ska bryta ned monopolen och byråkratin och skapa en struktur och en flexibilitet som ger den enskilde större valfrihet när det gäller hur tillämpningen ska ske på ett sätt som bäst sätter individen i centrum. Jag skulle vilja ställa en fråga när det gäller just den här skillnaden till socialministern. Jag tycker i och för sig att förslaget till åtgärder mot domstolstrots är motiverat. Men är det mer motiverat och en bättre lösning ur individens synvinkel att man tvingar kommunerna att betala bötesbelopp till staten än att man ger den enskilde drabbade i det här sammanhanget möjlighet att själv disponera resurserna för att utforma det stöd och den hjälp som man enligt lagen har rätt till efter eget behov och efter de egna omständigheterna? I det här fallet tycker jag att det finns en principiell skillnad mellan oss och er. Självklart ska politiker dra upp reglerna när det gäller vilka rättigheter vi har både som människor i övrigt och som människor med speciella behov, men det är inte lika självklart att politiken också ska slå fast regler för hur tillämpningen av de rättigheterna ska gå till. Det är på den punkten som det skiljer sig mellan er och oss.
Herr talman! Det grundläggande är att den här riksdagen har beslutat om ett antal rättigheter som medborgarna har. När det gäller LSS är det en rättighetslagstiftning som riksdagen har beslutat om. Detta innebär omvänt att kommunerna och landstingen har mycket bestämda skyldigheter. Om man inte får dessa rättigheter tillgodosedda kan man överklaga och gå till en domstol. Om domstolen slår fast att kommunen inte har levt upp till sina skyldigheter och inte levererat det som den skulle när det gäller de här rättigheterna kommer vi inför ett politiskt dilemma. Då har vi en nationell nivå som är lagstiftande och en lokal eller regional nivå som inte bryr sig om lagstiftningen. Det måste faktiskt bli en fråga om hur den nationella nivån, dvs. parlamentet eller riksdagen, förhåller sig till andra delar av vår demokrati, dvs. till andra nivåer, kommuner och landsting. Detta är en fråga om att upprätthålla tilltron till riksdagen. Därför är det rimligt att de sanktioner som vi talar om i det här fallet handlar om samhälleliga sanktioner som är riktade mot de delar av den samhälleliga beslutsorganisationen som inte lever upp till sina krav. Jag är alldeles övertygad om att man kan diskutera andra juridiska frågor när det gäller möjligheten att få sina rättigheter tillgodosedda, men här är det faktiskt en fråga om att upprätthålla respekten för lagstiftningen i landet.

Herr talman! Jag ser inte den här frågan i första hand som en konstitutionell fråga, utan jag ser det som en fråga om att garantera de handikappade de rättigheter som riksdagen här har slagit fast. Det handlar också om möjligheten att anpassa lagstiftningen och bestämmelserna så att de handikappade själva kan bestämma hur de här rättigheterna ska tillämpas. Samarbetet mellan de kommunala myndigheterna och de enskilda handikappade fungerar ju inte alltid, även om kommunen inte ägnar sig åt domstolstrots. Bristen på valfrihet för de enskilda handikappade leder ofta till ett beroendeförhållande som gör att man inte har möjlighet att tillämpa de regler som vi har fastställt här på det sätt som socialministern själv sade att man borde göra, dvs. utifrån individens egna behov. Det är därför som vi tycker att förslaget om att pengarna ska följa den enskilde handikappade för att man ska kunna tillgodose de intentioner som vi har i lagstiftningen är bättre än det förslag som regeringen har lagt fram.
Herr talman! Lars Elinderson kommer ju inte ifrån grundproblemet. I den här riksdagen har det funnits en majoritet för att fatta beslut om en alldeles speciell rättighet och också för att fatta beslut om hur den ska kunna levereras till den enskilde medborgaren. Om kommuner och landsting inte lever upp till det här måste vi hitta ett sanktionssystem. Det är fullt möjligt att Lars Elinderson är intresserad av att föreslå någonting helt annat än det som finns i lagstiftningen. Men det är ju viktigt att kommuner och landsting följer den lagstiftning som vi har. Då är det faktiskt en uppgörelse mellan den nationella nivån och den lokala eller regionala nivån som det handlar om. Då är det en författningsfråga i första hand. Jag menar att LSS fungerar alldeles utmärkt som princip för handikappolitiken. Bristerna kan bestå av att det tar för lång tid, att det kan finnas byråkrati och att många inte får del av den. Det gäller att se till att leverera mera. Det är då viktigt att kommuner och landsting får klart för sig att vårt förslag innebär att de, om de inte följer domstolsutslagen, kommer att riskera att få betala vite till länsstyrelserna.
Herr talman! Jag vill ställa tre frågor till socialministern. För det första gäller det Hans Karlssons fråga om när det kan komma ett regeringsförslag om 65 årsregeln för att få bukt med bristerna i lagstiftningen. För det andra vill jag ställa en fråga till socialministern om problemet med unga människor som passiviseras genom förtidspensionering. Kan inte socialministern trycka på i regeringen för att de kolleger som ansvarar för detta får fram ett ikraftträdande så fort det någonsin går? Vi har i vårt samhälle råd att satsa på passiviserande åtgärder med försörjningsinriktning men vi har inte har råd med aktiva rehabiliteringsinsatser. Visst är det något som är sjukt i systemet, socialministern. För det tredje vill jag ta upp frågan om en vårdoch hjälpmedelsgaranti.

Herr talman! Jag ska svara mycket snabbt på Kenneth Johanssons frågor. Regeringen avser att lägga fram ett förslag till 65-årsregel till hösten, med inriktning att en ny lagstiftning ska gälla fr.o.m. den 1 januari nästa år. Det har för övrigt redovisats från den här talarstolen under våren. När det gäller rehabiliteringen och problemet med förtidspensioneringen har Kenneth Johansson och jag samma uppfattning. Jag blev mycket överraskad över att Kenneth Johansson påstår att vi skulle ha sagt att den här regeringen tänker lägga fram ett förslag år 2003. Det är ju val 2002, och jag är inte alldeles säker på att Kenneth Johansson är övertygad om att just den här regeringen kommer att sitta år 2003. Det måste här vara något fel på kunskapsförmedlingen. Jag är övertygad om att regeringen arbetar med ett mycket kortare tidsperspektiv. Vi ska bereda den här frågan och komma till riksdagen väsentligt mycket tidigare. Vi har samma uppfattning om det felaktiga i att samhället satsar resurser på passiviserande insatser i stället för att se till att alla människor som kan och vill det också får ett meningsfullt arbete. Vårdgaranti bör vi diskutera i ett annat sammanhang. Jag är tveksam till att man ställer ut garantier som vi i verkligheten inte kan leva upp till. Det viktigaste är att allting nu inriktas på att människor utan väntan får den vård och behandling eller de hjälpmedel som de är i behov av. Vi ska rikta resurserna till de problemområden som vi har i vårt system.
Herr talman! Jag hoppas att vi ska få propositionen till hösten och får en ändring av 65-årsregeln vid årsskiftet. När det gäller förslagen om förtidspensionering av unga har jag i en interpellationsdebatt fått ett besked från socialministerns kollega om att ikraftträdandet efter alla turer med remissbehandling m.m. beräknas ske år 2003. Om socialministern kan snabba på detta står jag bakom honom i det avseendet. Till slut är vi överens om att komma fram till en situation utan väntetider, men det dröjer länge innan vi är där, och jag menar att vi måste prova olika steg för att åstadkomma en bra vård och omsorg för alla medborgare i vårt land.
Herr talman! Socialministern och jag har i stort samma uppfattning om handikappolitiken. Det är väl medlen som vi kan diskutera här. Det som gjorde mig fundersam var socialministerns tal om principer. Jag nämnde tidigare att det första beslutet om handikappanpassning av kollektivtrafiken kom 1979 och att det inte har hänt så mycket sedan dess. Propositionen siktar till att den ska vara genomförd om tio år. Inte ens med hjälp av de sanktioner som man nu föreslår tror man sig kunna få resultat tidigare än om tio år. Jag undrar: Om man på annat sätt kan få till stånd en snabbare utveckling för de handikappade som har väntat så många år på förbättringar, ska man då bara för principens skull låta dem vänta tio år till? Jag tror att många handikappade skulle uppskatta att det gick så fort som möjligt. Principerna är trots allt till för människornas skull, inte för sin egen skull.
Herr talman! Arbetet på att se till att kollektivtrafiken blir tillgänglig ska påbörjas nu. Det är viktigt att vi när det gäller tillgänglighetsfrågorna över huvud taget i de förslag som gäller plan och bygglagen preciserar vilka sanktioner samhället kommer att kunna arbeta med. Det är för övrigt just detta som utskottet har påpekat. Arbetet kommer i gång nu. Vad vi begär är att man redovisar åtgärdsprogram som innebär att all kollektivtrafik ska vara tillgänglig år 2010. Det är en mycket ambitiös plan, men arbetet bör börja nu. Det är inte principen som gör att vi har bestämt oss för vilket tidsperspektiv vi ska ha, utan det har varit en bedömning av hur snabbt det går att ställa om hela kollektivtrafiken. Att all kollektivtrafik ska vara anpassad och tillgänglig inom loppet av tio år är faktiskt ett mycket ambitiöst mål. Frågan är om det skulle gå fortare ifall vi införde ett förfarande innebärande att hågade kollektivtrafikföretag ska kunna söka stöd för detta arbete. Därmed har vi sagt att vi inte kräver att alla företag ska räkna in anpassning i sin ordinarie verksamhet och betala den ur sin egen verksamhet utan menar att det ska vara specialdestinerade medel. Jag tror att det vore olyckligt, för då kommer väldigt många andra som har samma skyldighet att dröja med sina beslut.
Herr talman! Den springande punkten var om man kan få det att gå fortare till nytta för dem som brukar medlen. Kan man genom något förfarande stimulera det här? Jag sade tidigare att omloppstiden för en buss är fyra till sex år i trafik. Om tio år är det kanske andra generationens bussar som nästan är utslitna. Det borde kunna gå fortare. Dessa bussar har lägre kapacitet, och det spelar en roll särskilt i storstäderna. Det är ju kommunala pengar som går till kollektivtrafiken, och det är framför allt den som vi har tänkt på i vår motion. Jag tycker att man kan försöka med sådana här metoder för att få ett snabbare genomförande.
Herr talman! Jag tycker att vi ska se till att det går snabbt. År 2010 är ett slags deadline. Vi räknar med att hela kollektivtrafiken då ska vara anpassad. Väldigt mycket måste börja omedelbart, men det handlar inte bara om bussar. Det handlar om hela pendeltågsoch tunnelbanesystemet i Stockholm. Det är faktiskt skamligt att en del av pendeltågen och tunnelbanorna är så svårtillgängliga. Även de tåg som har införskaffats de senaste åren är svårtillgängliga. Det är stora anspråk som nu ställs på att man omedelbart ska inleda det här arbetet. Jag tror inte att det skulle gå fortare om man sade att staten kommer att betala de företag som kan vara intresserade av detta. Jag tror snarare att det skulle innebära att trafikhuvudmännen i stor utsträckning skulle avstå från att påbörja det arbete som faktiskt alla enligt den aktuella regeln i själva verket är skyldiga att påbörja.

Herr talman! Socialministern uttryckte vältaligt värdet av att hålla fast vid en generell välfärdspolitik. Jag vill instämma i resonemanget. Jag tyckte också om ministerns resonemang om medborgarperspektivet. Det är mycket viktigt, och vi kan inte säga det för ofta.

Vi socialliberaler vill förbjuda diskriminering i grundlagen. Utgångspunkten för den svenska handikappolitiken som den beskrivs av regeringen, av riksdagen och av handikapprörelsen är ju alla människors lika värde och lika rätt. Den uppfattningen visar på ett samband mellan de mänskliga rättigheterna och den svenska handikappolitiken. Statsministern sade i september 1998 att socialdemokraterna inte kan acceptera någon form av diskriminering, och därför vill de införa en lag mot diskriminering av funktionshindrade i hela samhället. Men hur ser det ut i verkligheten? Det är ju i de politiska ställningstagandena vi visar vad vi menar med solidaritet. Kerstin Heinemann har på ett tydligt sätt pekat på nödvändiga åtgärder där återställandet av handikappreformen är centralt. Jag vill här, herr talman, ta upp några andra, kan tyckas, självklara förändringar som vi egentligen inte borde ha anledning att diskutera år 2000 men som fortfarande inte har genomförts. Vi måste t.ex. trycka på lokalt och regionalt för att få utvecklade handikappguider. Tekniken finns ju. Dator till alla barn med funktionsnedsättning är ett rimligt krav. Ett speciellt område för hjälpmedel är hörselhjälpmedel. Den som blir hörselskadad har behov av samhällsinsatser, främst från hälso och sjukvården, i form av habilitering och rehabilitering. Det krävs också psykosocial rehabilitering. Även om det i varje landsting finns hörselvårdande verksamhet är den ojämnt utbyggd. Moderna hörapparater är förhållandevis dyra. De flesta landsting har därför infört ett kostnadstak på 2 500-3 500 kr per hörapparat. Överstigande kostnader får brukaren stå för själv. Forskningen har visat att personer som kan ha hörapparat på båda öronen visar bättre förmåga att uppfatta tal och kommunicera än med bara en apparat. Av de människor som skulle vara betjänta av två apparater är det endast 10 % som får tillgång till det. Om vi i Sverige menar allvar med att leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning - i det här fallet hörselnedsättning - delaktighet och jämlikhet måste vi kunna avhjälpa bristerna inom hörselvården. Vi socialliberaler anser att regeringen bör ta initiativ till överläggningar med landstingen om hur det kan åstadkommas. Ett annat exempel är synen på förtidspensioneringen av unga funktionshindrade. Enligt vår socialliberala syn bör man undvika en sådan. Det finns också brister på forskningsområdet som vi vill avhjälpa. Vi tycker att regeringen inte tillräckligt tydligt har uppmärksammat den omfattande verksamheten inom området handikappvetenskap som bedrivs vid universiteten i Linköping och Örebro. Där finns en påbörjad verksamhet som inom några år beräknas vara fullt utbyggd. Det innebär att den fortfarande står under uppbyggnad och att den ännu inte fått sin finansiering tryggad. Herr talman! Vi borde vidare tillsammans få till stånd en översyn av LSS i syfte att ge möjlighet till ledsagning för synskadade. För närvarande anses inte ens gravt synskadade höra till personkretsen enligt Tolkstödet till döva och hörselskadade behöver förbättras, och reglerna för bilstöd behöver tydliggöras. Herr talman! Vi har år 2000 fortfarande, trots vackra deklarationer om solidaritet, en hel del kvar att göra.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkande SoU14. Handikapplanen omfattar alla personer med funktionshinder, således även personer med dolda funktionshinder, t.ex. de kommunikationshandikappade. Hit räknas bl.a. de som stammar. Man räknar med att ca 60 000 personer lider av stamning, som är ett livslångt handikapp och som allvarligt försämrar livskvaliteten hos den som drabbas. Att inte kunna tala flytande påverkar studier och yrkesarbete och försvårar inte bara sociala relationer utan möjligheterna till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Jag hade hoppats att kommunikationshandikappens speciella problematik skulle ha analyserats i handikapplanen och att konkreta åtgärdsförslag hade lagts fram för de olika grupperna. Det är ju nödvändigt att man tar ett helhetsgrepp om stamningen, som berör flera departement. Det är viktiga frågor som rör bl.a. utbildningen av lärare på alla nivåer. Det är bristen på logopeder och den nästan försumbara satsningen på forskning och metodutveckling. De vuxnas situation i arbetslivet måste också belysas och underlättas. Det går ju mycket kompetens förlorad på grund av stamningshandikappet. Herr talman! Jag har tidigare i kammaren föreslagit inrättandet av ett resurscentrum för stamning som i samarbete med forskningsinstitutioner kan utveckla behandlingsmetoder och bygga upp en kunskapsbank till nytta för den kommunala kompetensutvecklingen. Det är ett stort problem att kompetensbristen är stor både i kommuner och landsting. En studie som gjordes så sent som 1998 visade på stora kunskapsluckor hos de personalgrupper som dagligen möter barn och ungdom. Det händer också ofta att man varken kan erbjuda barn eller vuxna de rätta habiliteringsåtgärderna. Det är nu min förhoppning att vi inom handikapplanens ram ska kunna ta tag i de kommunikationshandikappades svåra situation, så att även dessa människor kan bli fullt delaktiga i samhällslivet. Fru talman! Det är inte utan orsak som Prioriteringsutredningen placerat talsvårigheter i den första priorteringsgruppen.

Fru talman! Jag har i mitt anförande valt att fokusera på två delar. Den första handlar om möjligheten för barn att välja skola och om specialskolorna. Den andra handlar om Centrum för handikappvetenskap i Linköping och Örebro. Innan jag går in på det skulle jag vilja instämma helt i Kenneth Johanssons tidigare anförande. Vad gäller specialskolorna skriver majoriteten i betänkandet: Det är viktigt att utvecklingen fortsätter och att nya steg tas i arbetet med att ge människor med funktionshinder samma förutsättningar som andra människor. Integrering och normalisering innebär att människor med funktionshinder får större möjlighet till full delaktighet i samhället. Jag tycker att det är en principiell utgångspunkt som kan vara viktig och riktig. Men det måste finnas en valmöjlighet. Utgångspunkten för en politik för funktionshindrade barn och ungdomar bör vara deras egna upplevelser och situation. Integration i den kommunala skolan måste vara frivillig. Barnen ska ha en rättighet och inte en skyldighet att gå integrerat. För Centerpartiet handlar det om att barn med funktionshinder har en rätt att vistas i en miljö där de känner att de kan växa, där de får del av bästa tänkbara pedagogik och undervisning, där de får vänner och kan känna sig trygga. För många barn kan skolan i hemkommunen vara just en sådan skola. Men för många barn är det inte så. Och för dem måste det finnas ett alternativ - specialskolor med en fast skoldel som t.ex. Ekeskolan. Centerpartiet ville bevara och stärka skolan samt komplettera den med en gymnasiedel. Det finns inte för många alternativ för barn med funktionshinder. Det finns alldeles för få. Knappast för någon grupp i landet är valfriheten i livet så liten och begränsad som för dessa barn. Men i stället för att slå in på en linje med valfrihet och lika möjligheter väljer socialdemokraterna en väg med färdiga och många gånger fyrkantiga strukturer. Man vill bestämma vem som ska vara hemma med barnen och hur länge, vilken barnomsorg som är bäst för barnen och vilken skola som barnen ska gå i. Man bygger upp ett välfärdssamhälle för dem som redan passar in i mallen. Man bygger en skola där eleven ska passa in, inte en skola för individen, för den unika eleven. Valfrihet är ett ord som inte nämns i majoritetens skrivning. Ju mer olika människor är, dvs. ju fler särskilda behov som en människa har, desto sämre fungerar välfärdsstaten i Sverige. De barn som har störst behov av att välja skola fritt och av att det finns många olika alternativ att välja bland är de barn som har svårt att finna sig till rätta eller komma till sin rätt i den kommunala skolan. Det kan vara svårt att få tillgång till den speciella pedagogiken och undervisningen och de rätta hjälpmedlen. Det är mot den bakgrunden som Centerpartiet vill bevara möjligheten och valfriheten för elever att gå i en fast skoldel i en specialskola. Detta motsatte sig socialdemokraterna när de i höstas genomförde ett beslut om en nedläggning av den fasta skoldelen på Ekeskolan. Är det verkligen ett steg i ett arbete att ge människor med funktionshinder bättre förutsättningar? Är det verkligen ett steg för demokrati och lika rättigheter och värde? Det var Hans Karlssons honnörsord i hans anförande. Jag skulle vilja fråga ledamot Karlsson om han inte tycker att valfrihet och individuell utveckling är en av de största delarna i demokrati och rättvisa för alla. Fru talman! I propositionen kan vi läsa att man understryker vikten av handikappforskning. Det är bra, men man kommer inte så mycket längre än att just understryka vikten av det. Vi vet att kunskapen om handikappade och deras livsvillkor är eftersatt. Därför behövs både ökad kunskapsutveckling och ökad tillämpning och framför allt ökade resurser för att kunna genomföra det. Vid universiteten i Linköping och Örebro pågår det en omfattande verksamhet inom området. Dessa universitet har gjort en prioritering, en satsning på forsknings och utbildningsområdet handikappvetenskap. Man kallar det Centrum för handikappvetenskap. Förvånande nog nämner man i propositionen inte insatserna inom denna forskning vid dessa universitet. Socialutskottet verkar också vara förvånat över att man inte nämnder det. Men svaret från utskottet blir att man ska vänta och se. Örebro är ett unikt tvärvetenskapligt projekt. Det är unikt även internationellt. Forskarutbildningen i handikappvetenskap finns inte på något annat centrum i Sverige. Forskarutbildningen på Centrum för handikappvetenskap är genuin, och den är tvärvetenskaplig med både naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga perspektiv. Forskningen sker utifrån såväl ett individperspektiv som ett samhällsperspektiv. En satsning på ett sådant centrum ger en förstärkning av forskarutbildningen som redan är unik i Sverige och i Europa. När regeringen skriver att forskning om handikapp endast i liten utsträckning har intresserat svenska forskare inom beteende och samhällsvetenskap bortser man från Centrum för handikappvetenskap. Den första doktorandkullen antogs redan 1996. Fullt utbyggt kommer det där att finnas sex tjänster på professorsnivå. På centrumet satsar man på sex programområden med mång och tvärvetenskapliga profileringar. Verksamheten står under uppbyggnad, och man har ännu inte fått sin finansiering tryggad för framtiden. Frågan om grundfinansiering måste lösas, så att upppbyggnaden av detta centrum inte försenas. Trots att regeringen redan i budgetpropositionen för år 2000 utpekat handikappforskningen som ett prioriterat område har Centrum för handikappvetenskap inte fått något stöd. Men området kan ju inte stärkas om inte resurserna finns. Fru talman! Jag skulle avslutningsvis vilja fråga socialdemokraternas representanter om de menar allvar med att stärka utvecklingen och forskningen kring handikappvetenskap. Om man gör det, vad blir då nästa steg? Kan vi andra se en lösning till hösten, där man i budgeten ser till att det finns en ordentlig prioritering även på resursnivån?

Fru talman! Jag vill enbart berätta för Sofia Jonsson att Inger Lundberg kommer att ta upp de frågeställningar som Sofia Jonsson har framställt.

Fru talman! För det mesta är alla överens om att principen att funktionshinder inte ska behöva leda till en handikappad tillvaro för en människa är viktig. Men i verkligheten uteblir ofta de där avgörande besluten som är så viktiga för den enskilde med funktionshinder. I dag tänkte jag ta upp några enskilda frågor som gäller just utbildning. Regeringen beskriver i propositionen betydelsen av forskning och kunskapsutveckling inom området handikappkunskap och skriver också att kunskaperna inte är tillräckliga. Beskrivningen är enligt Folkpartiet helt riktig. Forskning och kunskapsutveckling inom området handikappkunskap behöver stärkas kraftigt. Därför är det också viktigt att stödja det som är på väg att utvecklas. Som flera tidigare sagt har en positiv och intressant utveckling börjat i och med Centrum för handikappvetenskap som är en gemensam satsning vid universiteten i Linköping och Örebro. Det är en för Europa unik forskarutbildning i handikappvetenskap. Där sker en omfattande forskning om hur kommunikation och lärande fungerar för människor med olika typer av funktionshinder. Man arbetar tvärvetenskapligt och har ett tvärvetenskapligt synsätt vad gäller handikappforskningen och man utgår både från ett naturvetenskapligt och från ett kulturvetenskapligt perspektiv. Jag väntar också med spänning på ett besked från socialdemokraterna om man har avsikten att trygga finansieringen för denna nya vetenskapliga verksamhet. Man har två möjligheter i höst: dels budgetpropositionen, dels den forskningspolitiska propositionen. Därför upprepar jag redan ställd fråga till socialdemokraterna, nämligen om vi redan i dag kan få ett besked om det kommer en tryggad finansiering för den här viktiga verksamheten. Fru talman! I utbildningspolitiken har länge idén om integration varit den bärande principen. För oss liberaler har det sedan länge varit en viktig princip att människor med funktionshinder ska kunna få ett sådant stöd att de kan leva ett självständigt liv och delta i bl.a. utbildning på samma villkor som andra människor. Men människor tycker olika. Föräldrars och elevers önskemål ser olika ut. Därför har vi i Sverige haft ett antal specialskolor med specialkompetens för olika funktionshinder. Många hörselskadade föredrar specialskolor eftersom de anser att de skolorna skapar de bästa förutsättningarna. De beslut om specialskolorna som riksdagen fattade i höstas innebär att specialskolorna för hörselskadade accepteras medan andra grupper funktionshindrade inte har något annat val än en långt gången integrering i skolan. Riksdagen beslutade ju att lägga ned specialskolorna för flerhandikappade, Ekeskolan och Hällsboskolan. Enligt Folkpartiet var det ett mycket olyckligt beslut som borde ändras medan möjligheten finns. De barn som det handlar om har ofta hörsel och synskada i kombination med språkstörning, rörelsenedsättning och, ibland, utvecklingsstörning. Har man någon gång sett det arbete som personal med specialkompetens utför inser man att enskilda elever i enskilda kommuner inte kan erbjudas det här stödet. Varken kompetensen eller resurserna finns. Det är enligt Folkpartiet ansvarslöst att avskaffa specialskolorna med tanke dels på att handikappreformen urvattnats, dels på att det inte finns ett system som garanterar att resurserna når de här eleverna ute i kommunerna. Till min förvåning hörde jag Hans Karlsson, Socialdemokraterna, säga att Ekeskolan inte lades ned genom riksdagsbeslutet i höstas. Även andra socialdemokrater har formulerat sig på det sättet. Jag tycker, fru talman, att det är ett mycket märkligt uttalande. Riksdagen fattade faktiskt beslut om att avveckla de här specialskolorna och omvandla dem till s.k. resurscentra. Det var nedläggning eller avveckling som hela debatten handlade om i utbildningsutskottet och i riksdagen. Byggnaderna ska inte rivas, och det är ju sant. Men att säga att skolan inte ska läggas ned är en falsk verklighetsbeskrivning. Specialskolan kommer att läggas ned, även om en viss möjlighet för eleverna att vistas en kortare tid där fortsatt kommer att finnas. Integration ska vara en rättighet för föräldrar och elever men det ska inte vara ett tvång. Därför måste föräldrar som anser att specialskolan är det bästa alternativet ha möjlighet att välja specialskola. Den möjligheten har riksdagen tagit bort för elever med de kanske allra svåraste funktionshindren. Få principer är så heliga att de kan tillämpas på alla människor utan undantag. Vanlig skolgång och boende hemma är bra mål. Men om det i verkligheten blir sämre skolgång, mindre frihet och sämre förberedelser för vuxenlivet kan inte principen om integration tillämpas utan undantag. Fru talman! Vuxenstuderande har ofta blivit glömda vid olika utbildningssatsningar för funktionshindrade. Kunskapslyftskommittén, som nyligen lagt fram sitt slutbetänkande, presenterar en del förslag till förbättringar för vuxna funktionshindrades möjligheter att delta i olika utbildningar. Det är en del handfasta förslag, t.ex. att rätten till assistansersättning vid vuxenutbildning ska bli säkrad. I dag är rätten till assistans oklar. Det finns också ett förslag om samlad finansiering av utbildningstolkning, något som är en förutsättning för många när det gäller att delta i vuxenutbildning. Kommittén föreslår också att utvecklingsstörda vuxna ska garanteras rätt som övriga vuxna till utbildning. I dag är särvux nämligen inte en rättighet på det sätt som grundläggande vuxenutbildning är för andra vuxna. De här förslagen är framlagda i politisk enighet i Vuxenutbildningskommittén. Därför hoppas jag att regeringens kommande proposition om vuxenutbildning tar fasta på de här förslagen så att även funktionshindrade får möjlighet till livslångt lärande. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att en viktig utgångspunkt för Folkpartiet är ett utbildningssystem som står öppet för alla, från förskolan t.o.m. högskolan. Detta är en förutsättning för att funktionshindrade ska kunna delta i samhällsliv och yrkesliv. Jag nöjer mig i det här sammanhanget med att yrka bifall till reservation 32 under mom. 30.

Fru talman! Jag tycker att det här betänkandet betyder ett stort steg framåt för att människor med funktionshinder ska, precis som alla andra, få bli medborgare i vårt gemensamma samhälle. Regeringens handikapplan kommer att bli ännu bättre. Jag tycker att den är mycket bra men den kommer att bli ännu bättre efter det att riksdagen skärpt upp den i vissa sammanhang. Några av de sammanhangen handlar om några motioner som jag har väckt. Jag vill tacka utskottsmajoriteten för att flera av de motioner som jag väckt har blivit tillgodosedda. Jag tror nämligen att det med denna skärpning kommer att bli ett samhälle för alla. Jag tänker då på den vidare meningen av en diskrimineringslagstiftning. Menar vi att alla människor har ett lika värde måste vi i lag slå fast att vi aldrig kan acceptera att människor blir diskriminerade. Det är vad regeringen i sin handikapplan gör men utskottsmajoriteten har tagit fasta på att man också behöver göra en form av generell lagstiftning där olika områden ses över. I dag har vi en bra diskrimineringslagstiftning då det gäller arbetsmarknadspolitiken. Man kan inte diskriminera människor på grund av funktionshinder i arbetslivet. Vi vet att en liknande diskrimineringslagstiftning är på gång i näringslivet. Men det finns flera områden där människor med funktionshinder riskerar att bli diskriminerade. Här säger nu utskottsmajoriteten att det är rimligt att man ser över även dessa områden i den utredning som nu ligger. Det tackar jag särskilt mycket för. Vidare gäller det funktionshindrades totala ekonomiska situation. Vi vet att människor med funktionshinder har ett stort behov av samhällets stöd på väldigt många olika områden. Det gäller läkarbesök, mediciner, hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst. Var och en kostar kanske inte så väldigt mycket men totalt sett blir kostnaden väldigt hög. Nu kommer man att tillsätta en utredning som ska belysa hur det kostnadsmässigt kommer att se ut för den som har ett funktionshinder. Man kommer också att titta på ett vittomfattande högkostnadsskydd. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi äntligen tar ett helhetsgrepp i fråga om hur hela situationen ser ut för den som har ett funktionshinder. Det gäller tillgängligheten men även sanktioner om tillgängligheten inte blir tillfredsställd. Vi säger ju att hela Sverige ska vara tillgängligt för alla människor, också för människor som har funktionshinder. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nu jobbar aktivt både när det gäller offentliga miljöer och när det gäller arbetsplatser och kommunikationer. Jag tror att det är oerhört väsentligt att detta kommer i gång så snabbt som möjligt, men jag tror samtidigt att det behövs en extra påputtning. Det handlar om att se över sanktionsmöjligheten. Om det visar sig att man inte vidtar de åtgärder som regeringen och nu riksdagen säger bör vidtas, då måste vi ha möjlighet att tala om att det inte är okej att inte följa lagen. Då måste man ha möjlighet till sanktioner. Detta får regeringen i uppdrag att se över. Vad som gläder mig mycket, och som finns med i propositionen, är en utredning om hjälpmedel i studiesituationer. Vi kan se i dag att detta ser väldigt olika ut för vem som får stöd när man utbildar sig. Det år oklart om det är hjälpmedel för den enskilde eller om det är ett pedagogiskt hjälpmedel. Denna oklarhet och otydlighet har framför allt framkommit med de nya hjälpmedel som finns, inte minst datahjälpmedel. Jag tror att det är nödvändigt att vi fastslår de gränser som gäller: Vad är landstingets ansvar, vad är kommunens ansvar och vad är det pedagogiska ansvaret? Detta kommer det att tillsättas en utredning om. Det ser jag mycket fram mot därför att det är väldigt otydligt i dag. Slutligen skulle jag vilja säga att jag tycker att det är väldigt bra att vi nu fastslår att SISU får uppdraget att ta fram ett utbildnings och metodprogram för bemötande av människor med funktionshinder. I dag är det ett bemötande som Bengt Lindqvists utredning talade om inte var acceptabelt. Många människor blir bemötta på ett sätt som inte är respektfullt. Jag tror att vi bör få fram möjligheter, ta fram metoder, visa på goda exempel på hur vi på ett mycket bra sätt bemöter människor med funktionshinder på samma sätt som vi bemöter andra människor. Det saknas kunskap och förståelse. Detta måste vi rätta till. SISU har fått uppdraget och kommer att få det nu med riksdagens fastställande. Jag är ordförande i SISU och tycker att det ska bli mycket spännande och roligt att få delta i det arbetet. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Hans Karlsson för det fina samarbete som vi har haft i handikappfrågor. Jag hoppas att Hans tar med sig det engagemang som han har i handikappfrågor till EU arbetet. Jag tror att nästa steg, eller rättare sagt fortsättningen på det arbete som vi har i landet, är att utvidga det till ett samarbete i hela Europa, ett gott arbete i frågor som rör funktionshindrade i hela samhället och i hela Europa.

Fru talman! Den här talarstolen är höj och sänkbar. Genom en enkel knapptryckning kan man ställa in den efter sin egen längd. Det är av omtanke om oss riksdagsledamöter som denna tekniska detalj har installerats. Tänk om även bankerna hade samma omtanke om de funktionshindrade som i dag inte kan använda bankomaterna. Det gäller t.ex. rullstolsbundna men också synskadade personer. Jag fick ett brev om det här problemet från en lärare som är bunden till rullstol. Min första tanke var: "Tänkte inte på det." Tyvärr är det en alltför vanlig tanke. Därför frågade jag socialministern om detta i februari 1999 och fick ett vänligt svar att detta var viktigt för bankerna att tänka på, osv. Tyvärr räcker det inte med vänliga ord, utan det behövs ett förtydligande i plan och bygglagen så att bankomater klassificeras som "stadigvarande produkter infogade i byggnadsverk". Detta har jag då krävt i min motion 1999/2000:Bo526. Tyvärr har motionen avstyrkts redan av bostadsutskottet och inte behandlats i samband med detta betänkande. Jag vill hänvisa till Fru talman! Är inte detta bara en liten detalj i det stora sammanhanget? Är inte detta en banal fråga som inte riksdagen behöver bry sig om? I så fall skulle jag vilja fråga var och en av oss riksdagsledamöter: Är vi beredda att helt avstå från att använda bankomater i fortsättningen? Om svaret är nej, varför ska då de funktionshindrade utestängas? Men vi går mot ett kontantlöst samhälle; med kontokort kan man betala överallt, säger någon som invändning. Så sent som i lördags blev jag nekad att få betala min lunch på en helt vanlig restaurang i en helt vanlig mellanstor svensk stad därför att jag inte hade kontanter. Jag fick snällt promenera i väg till en bankomat och hämta pengar. Om jag hade suttit i rullstol hade jag behövt be om hjälp att ta ur pengarna. Är det så det ska vara? Men det är för dyrt för bankerna att byta ut bankomaterna är en annan invändning. Tänk då på att det inte är andra än bankens kunder som betalar bankomaterna. Annars skulle det inte vara affärsmässigt för dem att ha sådan service. Dessutom kommer fler och fler automater in i samhället: parkeringsautomater, biljettmaskiner, cash-laddare etc. Jag gläder mig i alla fall åt att regeringen har sagt i sin proposition att den ska arbeta vidare med frågan om bankomater, men en lagändring är nödvändig enligt min mening. Jag kan tyvärr inte yrka på något eftersom min motion inte finns med i dag, men jag vädjar till socialministern att inte släppa frågan utan komma tillbaka till riksdagen med ett förslag till lagändring om just tillgängligheten till bankomater. Nu ska det sägas att flera banker gör förbättringar, både genom att införa talsyntes och genom att placera maskinerna i rätt höjd för alla. Problemet är att det går för långsamt, och jag har också sett nya bankomater installeras i samma höjd som de gamla utan räckhåll för rullstolsbundna. Alltså har en stor investering gjorts utan att tillgängligheten har ökat. Fru talman! Uttrycket "tänkte inte på det" är fortfarande alltför vanligt i Sverige. Låt oss hjälpas åt att ändra på det.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

Fru talman! Det har tidigare sagts många gånger här i dag - och det tål att understrykas - att handlingsplanen gäller alla funktionshindrade, ingen undantagen, och även de grupper som Marianne Andersson tar upp. Utskottet har försökt att behandla den här motionen väldigt seriöst. Det är trist om Marianne Andersson tycker att vi inte har gjort det. Jag är övertygad om att det som Marianne Andersson tar upp är ett väldigt stort problem som ligger framför oss och som kommer att kräva stora insatser både för att eliminera omedelbara hinder och för att stimulera forskningsinsatser. Men problemet, Marianne Andersson, är ju att det i dag inte finns någon lösning. Det finns ingen enskild åtgärd som leder till att hindren elimineras.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

Fru talman! Det är möjligt att det finns mer kunskap att inhämta än den som vi i utskottet har lyckats att ta till oss. Det undandrar sig min bedömning. Men jag vill understryka att vi har haft en väldigt seriös beredning och behandling av motionerna. Men, Marianne Andersson, det finns inte några lösningar på dessa problem för ögonblicket. Jag tror att de ligger ett stycke framåt i tiden. Jag delar Marianne Anderssons uppfattning att det krävs att man är pådrivande och ser till att det bedrivs forskning. Men jag vill definitivt tillbakavisa att det har funnits någon ovilja i utskottet. Att tillstyrka motionen löser inte några problem. Dem löser vi genom att ta fram åtgärder som är effektiva och som tar bort hindren. Men jag håller med om att det finns många attityder och fördomar som behöver förändras på det här området, och det gör man också genom ökad kunskap och genom att ta fram forskningsresultat som visar på risker och på möjligheter.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

De spelar en viktig roll i den allmänna debatten och bidrar till att öka kunskapen i samhället. De samspelar med forskarvärlden. Och de spelar, och det är inte minst viktigt, en viktig social roll. Det handlar om allt från demokratiskt vardagsarbete, stöd i vardagen, till samkväm och olika typer av läger. Det är bra att man har sett över regelverket för statens bidrag till organisationerna för att stärka deras demokratiska förankring. Men det finns brister. Ett exempel har Riksföreningen för döva, hörselskadade och talskadade barn drabbats av. DHB har en bred rekryteringsbas. Det är en i verklig mening väl förankrad, demokratisk och representativ organisation med verksamhet i hela landet. Ändå uppfyller man inte de formella byråkratiska kraven. Organisationen knyter inte direkt an till länen utan till specialskolorna, som ju är naturliga samtalsparter och knutpunkter för döva och hörselskadade barn och deras föräldrar. Nu oroas man av att Socialstyrelsen kräver att man organiserar om sin verksamhet. Det är viktigt att man ser till innehållet och inte till formen när man utvecklar och tolkar det statliga regelverket. Därför är jag glad över att socialutskottet med anledning av bl.a. ett par motioner från Örebro län gör ett tillkännagivande om en uppföljning av de nya reglerna. Jag tolkar utskottets uttalande som en mycket klar signal till myndigheterna att det måste vara behovet och den demokratiska förankringen av en förening som ska ligga till grund för prövningarna, inte formalia. De problem som DHB har mött gäller också några andra organisationer som är viktiga för barn och föräldrar, bl.a. Föreningen för cystisk fibros, som Lars U Granberg har väckt en angelägen motion om. Fru talman! Erkännandet av teckenspråket i Sverige är en viktig framgång för de döva. Det är allra viktigast för alla dem som därigenom fått ett eget språk. Det är t.ex. både självklart och fint att den här debatten har teckentolkats i dag. Det är inte så självklart över hela Europa. Sverige hör till de få europeiska länder som erkänt teckenspråket. Därför var det principiellt väldigt viktigt när Europaparlamentet i november 1998 uppmanade kommissionen att lägga fram förslag om ett offentligt erkännande av det teckenspråk som de döva använder i respektive medlemsland. Parlamentet tar också upp behovet av teckentolkar i EU och ställer krav på kompatibla texttelekommunikationer och bildtelefoni i hela Europa. Medlemsstaterna måste engagera sig för gemensamma åtgärder för att stärka de dövas möjligheter till arbete, studier och samhällsgemenskap liksom till den fria rörligheten i Europa. Döva och hörselskadade ungdomar, fru talman, måste få samma möjligheter som andra att möta ungdomar i andra länder, jobba på företag och praktisera i andra länder eller studera vid Nu sammanfaller det svenska ordförandeskapet 2001 med det europeiska språkåret. Då finns det en unik chans att föra samman inriktningen på språkåret - allas rätt till ett levande språk - med att stärka teckenspråkets ställning i Europa. Här är socialutskottet mycket tydligt. Man slår fast att Sverige i dessa sammanhang och i samband med det svenska ordförandeskapet ska verka för en förstärkning av teckenspråkets ställning. Det är ett bra svar på vår motion. Det ska bli spännande att se hur regeringen tar sig an uppdraget. Fru talman! Ett rikt språk för döva och hörselskadade kräver böcker. Vi måste ge chans till läsande. Här finns många underlåtelsesynder. Alltför många döva och hörselskadade känner sig främmande för biblioteken. Det beror både på det begränsade utbudet av videogram och på att biblioteken har för lite kompetens för att stödja dövas läsande på svenska och främmande språk. titlar, men det finns bara 750 videogram i folkbibliotekens databas. Det finns fortfarande inte ett ansvarsbibliotek för döva, trots att länsbiblioteket i Örebro sedan flera år tillbaka visat att man både vill och kan utvecklas till en kunskapsbas för läsande för döva och hörselskadade. Men det behövs både ett nationellt uppdrag och pengar. Kulturrådet får nu ökade resurser till insatser för funktionshindrade. Jag vädjar till rådet att ta chansen att inrätta ett ansvarsbibliotek och till kulturministern att prioritera insatser för de dövas läsande. Det är viktigt av flera skäl. Det första är att bibliotekslagen ställer tydliga krav på att biblioteken ska uppmärksamma de funktionshindrade. Det andra är att ungdomar med funktionshinder måste och ska ha rätt till en bra utbildning. Deras möjligheter att lyckas i skolan bygger i väldigt stor utsträckning på att de får ett rikt språk. Det handlar om såväl förstaspråket - teckenspråket - som svenskan och engelskan. Vi vet att läsandet ofta är avgörande för ett rikt språk. Det är allvarligt att många döva slutar läsa svenska när de slutat skolan. Men det är egentligen inte så konstigt. Om jag tittar ut över er, mina kära kolleger, så inte är det så att vi läser så mycket engelska romaner och liknande sedan vi slutade skolan. På samma sätt är det för många döva; de läser svenska när de går i skolan, men de hittar många gånger inte vägen att fortsätta att läsa svenska också efter skolan. Därför har biblioteken en avgörande roll både för att de döva ska få tillgång till viktiga värdefulla litterära verk på teckenspråk - deras förstaspråk - och för att de ska få stöd att läsa mer på svenska. Slutligen, fru talman, några ord om Ekeskolan. Ulf Nilsson har lite långt till Örebro och Ekeskolan, så jag förstår om han inte har förstått att Ekeskolan finns kvar och att den utvecklas. Men jag blev lite förvånad över att Sofia Jonsson, som bara har 15 km dit, inte har sett att skolan finns kvar, att den kommer att finnas kvar, att den befinner sig i en mycket spännande utveckling, att det finns ett stort intresse från personalen på skolan att utveckla skolan. Det som däremot inte finns kvar är den formella skolformen specialskolan. Men Ekeskolan är nu inne i en mycket spännande utveckling för att anpassas till varje enskilt barns behov. Det är en utveckling som det vore tragiskt och dåligt om riksdagen i dag gick in och bromsade, för det är en utveckling som är värdefull för framtiden och som barnen har allt att vinna på.
Fru talman! Det sista var intressant att höra från Inger Lundberg. Hon menar att specialskolan och speciellt Ekeskolan utvecklas och att det är vi på andra sidan, som ville att den fasta skoldelen på Ekeskolan skulle finnas kvar och t.o.m. gå vidare till en gymnasiedel, som bromsar. Det är ju tvärtom, Inger Lundberg talade om principer i sitt anförande, att principer är det viktigaste. Är principen om valfrihet viktig för Inger Lundberg och Socialdemokraterna? Är principen om valfrihet, möjligheter, demokrati och individuell utveckling en viktig del för alla, inte bara för några få? Med era resonemang och med era diskussioner innebär det ju att ni bestämmer att vissa elever ska finnas kvar på en plats, medan några andra ska få möjlighet att utvecklas. Med den del av Ekeskolan som finns kvar i dag, innebär det att en elev under en kort tid kan komma att utvecklas, inte under en hel skolgång, om så skulle vara. Är valfrihet, demokrati och individuell utveckling en god princip för Socialdemokraterna?
Fru talman! Många av de barn som har kommit till Ekeskolan genom åren har kommit dit för att den allmänna skolan har misslyckats med att ge dem det stöd de behöver. Det som nu sker är att man utvecklar resurscentrumen i avsikt att både stödja barnen på hemmaplan och ge dem de insatser de behöver på Ekeskolan eller Hällsboskolan. Då handlar det, och det vet Sofia Jonsson, både om korta och långa tider. Det handlar om insatser inriktade på barnens behov.
Fru talman! Jag håller ju inte riktigt med Inger Lundberg. Jag vill utveckla det här och ge fler barn möjlighet till en fast skolgång. När Inger Lundberg kommer in på resurser skulle jag också vilja fråga hur socialdemokraterna har tänkt sig att man ska klara av dessa elever, som kräver oerhört mycket av specialpedagogik och olika andra utvecklingsmöjligheter, i en liten kommun? I dag satsar ju inte socialdemokraterna tillräckligt ens på den ordinarie skoldelen, där vi kan se att det krävs oerhört mycket mer resurser för att eleverna ska få godkända kunskaper. Jag vill också ta upp en annan fråga. Det gäller Centrum för handikappvetenskap. Det är ju så att ett par kolleger till Inger Lundberg från Örebro har skrivit en motion med anledning av propositionen om att vi ska stärka Centrum för handikappvetenskap och stärka forskningen kring detta. Detta centrum är ett samarbete mellan Örebro och Linköping. Jag skulle vilja fråga Inger Lundberg om hon är beredd under hösten, både under motionstiden och i det arbete vi har i utbildningsutskottet, att arbeta för att stärka Centrum för handikappvetenskap och se till att vi får ökade resurser till det.
Fru talman! I den frågan tog utbildningsutskottet många steg framåt, och det gjorde också socialutskottet, i den tydliga markeringen av värdet av Centrum för handikappvetenskap. När det gäller frågan om specialskolorna och de barn som behöver mycket stöd blev jag väldigt bekymrad när jag lyssnade på Sofia Jonsson. Sofia Jonsson påstår att enskilda kommuner inte har möjlighet att satsa stora resurser på enskilda barn. Det är allvarligt om Centerpartiet fritar kommunerna från ansvaret att stödja barn som har mycket stora behov. Det här gäller flera tusen barn i det här landet, integrerade ute i kommunerna. Några av dem har oerhört stora resurser runt sig. Det handlar om miljonbelopp. Det absolut avgörande är att vi står upp för att barn ska få stöd där de behöver det oavsett om det är på Ekeskolan eller i den enskilda kommunen.
Fru talman! Det är riktigt, Inger Lundberg har rätt i det, att det är långt från Örebro till Skåne, där jag bor. Men jag har faktiskt suttit i utbildningsutskottet och i riksdagen och diskuterat för och emot avveckling av Ekeskolan. Jag tycker att det är en väldigt märklig diskussion detta, när socialdemokraterna hela tiden försöker säga att vi har beslutat något annat. Det hade varit betydligt intressantare att diskutera argumenten för er modell, alltså att det vore bättre att ersätta de gamla specialskolorna. Jag tycker inte att den modellen är bättre. Så en enkel fråga är om Inger Lundberg håller med om att vi har beslutat om att avveckla bl.a. Ekeskolan i Örebro. Och då talar jag alltså inte om den rent fysiska byggnaden. Jag uppfattade inget i Inger Lundbergs anförande om Centrum för handikappvetenskap. Däremot uppfattade jag lite kort i svaret nu. Jag vill ändå upprepa frågan: Är Inger Lundberg intresserad av, och kommer hon att arbeta för, att den vetenskapliga forskningen och utvecklingen där säkras i fortsättningen?
Fru talman! Först vill jag säga något om Centrum för handikappvetenskap. Jag hoppas och tror att Ulf Nilsson har respekt för att riksdagen inte nu ska föregripa den forskningspolitiska propositionen i höst. När vi hade diskussioner i utbildningsutskottet fanns det fyra partier som reserverade sig. Två av dem har fallit undan nu till diskussionen i kammaren i dag. Jag tror att Centrum för handikappvetenskap behöver vila på stabilare ben än de diskussioner som har förts från borgerlig sida hittills. Ekeskolan är inte avvecklad. Skoldelen finns kvar. Det är mycket tydligt markerat i riksdagsbeslutet. Däremot har Folkpartiet, Moderaterna och Centern gått ut och sagt att skolan är avvecklad. Det är skolformen som inte finns kvar. Det är också sant att huvudinriktningen är integration. Det är viktigt att barn ska ha rätt att få god utbildning på hemmaplan. Men det är lika sant att där man inte av olika skäl kan ge barnen det stöd de behöver på hemmaplan ska Ekeskolan och Hällsboskolan vara resurser för dem. Jag vill säga till Ulf Nilsson att jag vill vara tydlig på den här punkten, för jag har mött ett antal föräldrar på Ekeskolan som har varit riktigt ledsna. De har sett i tidningen att deras skola är nedlagd. Folk har sagt: Er skola är ju nedlagd, för det har de borgerliga politikerna sagt. Men de som är där vet hur det är. Skolan är inte nedlagd, Ulf Nilsson. Välkommen till Örebro och titta själv.
Fru talman! När det gäller Centrum för handikappvetenskap tycker jag att det är lite tråkigt att alltid få samma svar när man frågar om en viljeinriktning: Vi ska inte föregripa utredningar och kommittéer. Jag tycker att det i den här frågan ändå vore värt att ha en viljeinriktning. Tycker Inger Lundberg att det behövs ett centrum för handikappvetenskap? Finns det ett intresse av att stödja det som nu finns? När det gäller Ekeskolan fortsätter Inger Lundberg i stället för att diskutera sakfrågan att prata om huruvida den är nedlagd är eller inte. Då känner jag mig nästan tvungen att ställa en ny fråga på detta enkla tema, och då frågar jag Inger Lundberg: Kommer det att finnas några elever som, som hittills, kommer att bo på internat och gå på skolan under hela sin skoltid? Det är ju det som är Ekeskolan i dag. Naturligtvis kommer det inte det, och då kan jag inte heller förstå svaret att Ekeskolan inte läggs ned och ersätts av något annat. I det som det ersätts med finns det inga garantier för att dessa svårt flerhandikappade barn, som det kanske finns en eller två av i en kommun, kommer att kunna mötas av samma specialkompetens och omtanke som de har gjort på den här skolan.
Fru talman! Beträffande Centrum för handikappvetenskap vidhåller jag det jag sade tidigare. Centrum för handikappvetenskap har tagit ett rejält kliv framåt genom den mycket tydliga markering om värdet av verksamheten som görs i både utbildningsutskottets och socialutskottets betänkanden. Däremot tror jag i alla fall att Ulf Nilsson är tillräckligt erfaren och begåvad för att förstå att det är klokt att vi gör en sammanvägning av samtliga forskningsönskemål i ett sammanhang. Sedan är det självfallet så att jag personligen är djupt engagerad både som Örebroare och som ledamot i Alséns forskningsstiftelse, som är en viktig del i Så vill jag återgå till frågan om Ekeskolan. Jag tror inte att vare sig Ulf Nilsson eller jag kan svara på om något barn utöver de barn som i dag är på Ekeskolan kommer att gå hela sin skolgång på Ekeskolan. Det står i betänkandet att det handlar om kortare eller längre perioder, och det handlar om enskilda barns behov. Huvudinriktningen är det som handikapporganisationerna alltid talar om och alltid har slagits för, nämligen rätten för varje barn att ha sin skolgång på hemmaplan och inte behöva bryta upp. Men det kan finnas barn också i framtiden som behöver ha hela sin skolgång förlagd till Ekeskolan. Det måste avgöras av behovet och av möjligheterna att stödja verksamheten på hemmaplan. Men det är inte så att det är ett självändamål, som det förefaller vara för Ulf Nilsson, att barn med funktionshinder ska gå hela sin skolgång på t.ex. Ekeskolan eller

Fru talman! Att kunna välja skola är viktigt för alla landets barn. Det är fråga om barns rätt att söka sig till en miljö där man trivs och mår bra samt till skolor som har en pedagogisk inriktning som gör att man kan lära sig saker och utvecklas. Likriktning av skolutbudet kränker alla de barn som på grund av detta aldrig får sin chans i livet. Att vara i rätt miljö är en förutsättning för barns möjligheter att komma till sin rätt, att växa och bli allt det som man kan bli. Möjligheten att välja skola är dock alldeles särskilt viktig för barn och ungdomar med funktionshinder. De är helt beroende av att skolan de går i har tillräckligt kunnande, att miljön är trygg och undervisningen långsiktig. Tråkigt nog är valmöjligheten för barn med funktionshinder i dag mycket begränsad. För de barnen måste möjligheten att välja skola omfatta inte bara den egna kommunens skolor, utan också friskolor och specialskolor, en rik mångfald. I dag hindras många barn med funktionshinder från att välja skola av bristande information, alltför få alternativ och rena kommunala avslagsbeslut. Det är särskilt allvarligt, eftersom barn med funktionshinder borde ha en alldeles särskild rätt att vistas i en miljö där de kan växa, få del av bästa tänkbara pedagogik och undervisning, få tillgång till bästa tänkbara hjälpmedel, få vänner, känna sig trygga och må bra. För många barn kan säkert skolan i hemkommunen vara en sådan god miljö, men för långt ifrån alla barn är det på det sättet. Det är bara en politisk idealbild. Barn med funktionshinder ska ha rätt att söka sig till alternativ i form av statliga specialskolor, regionala specialskolor och friskolor med särskild inriktning på funktionshindrade barns behov. Det är inte möjligt att anta att landets alla kommuner, oavsett storlek och resurser, kan ligga i framkant vad gäller undervisning av barn med alla de olika typer och grader av funktionshinder som finns. Tvärtom berättar föräldrar till barn med förhållandevis mindre funktionshinder att skolan inte fungerar bra ens för deras barn. Då kan man bara föreställa sig hur illa det ibland kan vara för barn med mycket speciella behov. Det finns inte för många alternativ för barn med funktionshinder, det finns alldeles för få. Knappast för någon grupp i landet är valfriheten så begränsad. En orsak till det är att dagens finansieringssystem inte är ägnat att lägga grunden för fler alternativ. Men alternativ kan skapas genom att stärka barns och föräldrars rätt att själva välja den skolmiljö som fungerar bäst för barnen. Då får de berörda i stället för Inger Lundberg och Hans Karlsson göra fria val efter sina behov och därmed avgöra hur många specialskolor och statliga skolor det ska finnas. Men socialdemokraterna nekar landets mest behövande barn rätten till bästa tänkbara skolmiljö. I strid med barns och föräldrars vilja avvecklar man specialskolan Ekeskolan, precis som har sagts innan, och man avslår i dag förslag om att ge barn och familjer rätten att själva välja skola. Sverige har inte en rättfärdig handikappolitik så länge man mot barns och föräldrars vilja styr deras utbildning och avvecklar specialskolorna. Om alla skolor är stöpta i samma form kommer bara de barn som uppskattar just den formen att komma till sin rätt. Ju smalare skolutbudet är, desto färre barn kommer att trivas och utvecklas. Ju bredare skolornas samlade inriktning är, desto fler barn kommer att finna sig till rätta, må bra och lära sig saker. Många funktionshindrade barns behov är dyra. I tider av ansträngda kommunala budgetar är det många föräldrar som berättar hur de upplever att barnen av detta skäl börjar betraktas som problem av hemkommunerna. Så får det inte vara. Det verkar vara alldeles för vanligt att det primära för kommuner är att behålla funktionshindrade barn i de egna skolorna, i stället för att låta dem söka bästa tänkbara alternativa skola. Men då utgår kommunerna från fel sak. Det går inte att tvinga in runda barn i fyrkantiga system. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation

Fru talman! Det kommer i höst att vara fler barn på Ekeskolan än tidigare. Därför vill jag fråga Sten Tolgfors: Vill Sten Tolgfors tydligt och klart här i kammaren medge att det finns skolverksamhet, kommer att finnas skolverksamhet, skall finnas skolverksamhet på Ekeskolan och att det ska finnas verksamhet utifrån barnens behov, så att vi får bort alla de myter som på olika sätt har drivits runt om Ekeskolan? Den andra frågan jag skulle vilja ställa till Sten Tolgfors är: På vilket sätt blir det bättre för barn som har behov av särskilt stöd av att Moderata samlingspartiet föreslår nedskärningar i statens bidrag till kommunsektorn? Den tredje frågan till Sten Tolgfors är: På vilket sätt kan man tillgodose de behov barn med funktionshinder har med den skolpeng moderaterna föreslår? Detta kommer att tvinga fram en klassning, en bedömning av barn som strider så i grunden mot det synsätt vi har, att barn ska få utvecklas utifrån sina behov, i kontakt och gemenskap med andra barn.
Fru talman! Orsaken till att det finns fler barn på Ekeskolan nu än tidigare är att den nu är känd efter den debatt som vi har fört om den de senaste åren. Om Inger Lundberg hade varit uppmärksam på mitt anförande hade hon märkt att jag sade just att bristande information och kommunala avslagsbeslut har hindrat och hindrar barn med funktionshinder att välja skola. Det är precis det som föräldraföreningen har berättat om; många har inte ens vetat om existensen, därför att specialskolorna förtigs av socialdemokraterna och ses som något fult. Ofrivillig segregation är en kränkning av människor. Men frivillig segregation, där funktionshindrade barn och deras familjer frivilligt väljer en skolmiljö som de bedömer vara bästa tänkbara, t.ex. på en specialskola, är något bra. Nej, det kommer inte att finnas kvar en fast skoldel vid Ekeskolan. Den möjlighet som barnen har i dag, att gå läsårsvis med klasskamrater, som alla vi i den här kammaren har fått göra, med möjlighet att planera sin utbildning, försvinner. Man kommer att vara inskriven vid sin kommunala skola och bussas fram och åter till Ekeskolan för speciella behov, när man av andra bedöms ha detta behov. Det är en oerhörd skillnad jämfört med i dag. Det är verkligen på det sätt som Sofia Jonsson, jag och andra har beskrivit, att den fasta skoldelen, specialskolan Ekeskolan, avvecklas. Det står för övrigt i direktiven till den utredning som Hans Karlsson också leder. Jag kan citera för er vad som gäller, om ni inte har läst de direktiven. Vi vill garantera, och då stryker jag under ordet garantera, tillräckliga resurser för alla landets barn med funktionshinder, just genom att resurserna ska följa varje barn till den skola det barnet och den familjen väljer. Vi gör inte som Inger Lundberg och socialdemokraterna, kastar in pengar i stora kommunala system, där vi vet att kommunerna prioriterar bort just de barn som behöver resurserna bäst. Vi prioriterar inte system och byråkratier, utan barn. Det är barnen och inte systemen som har behoven, Inger
Fru talman! Sten Tolgfors vet att ett system med skolpeng kommer att tvinga fram byråkrati, kommer att tvinga fram klassning, kommer att tvinga fram förhandlingar om barn med funktionshinder. Det Sten Tolgfors också vet är att moderaternas förslag om sänkta statsbidrag till kommunerna kommer att gå ut över barn med behov av särskilt stöd. Det är den typen av resurser som är nödvändiga om de barnen ska få den chansen, därför väljer Sten Tolgfors att inte svara på den frågan. Det Sten Tolgfors borde se när det gäller den tredje frågan, om Ekeskolan, är att det nu pågår en mycket spännande utveckling på skolan, inriktad på både att stödja de barn som mer långvarigt behöver finnas i skoldelen och att stärka barnens situation utanför skolan. Hade man följt Sten Tolgfors hade man inte varit inne i denna dynamiska, spännande utveckling, som också ökat möjligheterna till information och att använda sig av skolans och resurscentrumets möjligheter.
Fru talman! Hade man följt min uppfattning hade Ekeskolan i dag inte bara varit kvar som specialskola och som en garanterad möjlighet för framtiden, utan den hade också tillförts en gymnasiedel. Detta är en av de få grupper barn i landet som saknar möjlighet till gymnasieutbildning. Det skulle vi ha åtgärdat. Dessutom är det så, Inger Lundberg, att vi inte vill göra barnens behov villkorade av kommunernas resurser, utan det vi föreslår är i praktiken en rättighetslagstiftning, där resurserna till varje barns skolgång följer barnet och det alternativ som barn och föräldrar väljer. Vi månar om barn, individer, inte om system. Inger Lundberg pratar om organisationer och om kommuner, men var finns barnen i detta resonemang? De lyser med sin frånvaro. Inger Lundberg sade tidigare att en ledamot i kammaren hade haft för långt till Örebro och inte besökt skolan. Då kan man fråga sig vad skolministern hade. Hon vågade aldrig besöka Ekeskolan, titta barn och föräldrar i ögonen och säga: Jag vill avveckla er utbildning. Man undrar vem som har längst till Örebro. Vad är det som gör att Inger Lundberg är så rädd för att låta barn och föräldrar själva få avgöra vilken skola de vill ha? Vad är det som får Inger Lundberg att tro att hon kan sitta i riksdagen och radiostyra barns och föräldrars skolval? Vad är det som får Inger Lundberg att våga säga i kammaren att man kan garantera en likvärdig utbildning för alla barn i landets nära 290 kommuner, när man vet hur olika resurser de har, när man vet att speciallärarbristen är högst betydande i tämligen många av de kommunerna och när vi vet att ju mer speciella behov barnen har, desto större brist är det på speciallärare med rätt utbildning? Vad är det som ger Inger Lundberg rätten att i strid med vad brukarna säger lägga ned en väl fungerande verksamhet? Vad är det som får Inger Lundberg att tro att man måste avveckla specialskolan, den fasta skolan som fungerar så bra, för att stärka resurscentrumet? Varför inte göra både och, som Moderaterna och de övriga borgerliga partierna vill göra?
Fru talman! Jag förstår att många ledamöter står och stampar och vill votera, men jag måste ändå göra några kommentarer. Jag noterar för det första att Sten Tolgfors inte vet någonting om vad som sker i den här världen just nu. Både brukarorganisationer och föräldraföreningar är jätteengagerade i det utvecklingsarbete där jag själv är inblandad och tycker att det ser väldigt ljust ut för framtiden. Det tycker jag finns skäl att understryka. För det andra kan jag notera att Moderaterna i dag i handikappdebatten har haft tillfälle att visa sitt rätta ansikte. Det har framgått att Moderaterna väljer att ställa sig på fastighetsägarnas sida framför de funktionshindrades, på trafikföretagens sida framför de funktionshindrades och på arbetsgivarnas sida framför de funktionshindrades. Det är så moderat politik ser ut i verkligheten när man har lämnat talarstolen och de vackra middagstalens retorik.
Fru talman! Det var inte mycket att ta replik på, höll jag på att säga. Både Hans Karlsson och Inger Lundberg drev under en längre period kravet att Ekeskolan, den fasta specialskolan, icke skulle avvecklas. Sedan svängde de. Men innan de svängde hade de hunnit säga att det vore en fara att kommunalisera ansvaret för barn med mycket särskilda behov därför att kommunerna saknade resurser. Jag har kvar artiklarna och citaten. Vad som fick de båda att svänga får de själva reda ut i annat sammanhang. Det är precis det de nu angriper oss för som de själva när de lyssnade på sitt samvete fullt ut företrädde. Hans Karlsson kan väl i sin nästa replik svara mig på frågan: Varför nekar socialdemokraterna brukarna, barn och föräldrar, rätten att själva välja vilken skola som är bäst för barnen? Varför tror Hans Karlsson och Inger Lundberg att de kan radiostyra andra människors skolval och veta bättre än de berörda själva? Slutligen till något som Inger Lundberg och andra har tagit upp tidigare. Alla barn har rätt till en bra utbildning.
Fru talman! Jag noterar, och jag räknar med att kammaren också noterar det, att Sten Tolgfors inte tycker att det är någonting att diskutera att Moderaterna ställer sig på arbetsgivarnas sida, på fastighetsägarnas sida och på trafikföretagens sida mot de funktionshindrades intressen. Det tycker inte Sten Tolgfors är någonting att diskutera. Det är viktigt att få noterat till protokollet från den här debatten. Sedan kommer jag tillbaka till det faktum att Sten Tolgfors inte vet någonting om vad som nu sker på Sten Tolgfors har inte någon aning om detta, inte om det utvecklingsarbete som pågår och inte om det faktum att under överskådlig framtid, enligt vad vi nu kan bedöma, kommer elever att gå på Hällsboskolan och Ekeskolan. Det gäller inte bara klassårsvis utan också ganska många år och så länge man behöver utifrån den enskildes behov. Här kommer föräldrarna och ungdomarna att ha ett väldigt stort inflytande över på vilken plats man vill ha sin utbildning och i vilken utsträckning man behöver använda resurscentrumverksamheten hemma eller på Hällsboskolan och Ekeskolan. Men det passar inte in i Sten Tolgfors retorik att det är en positiv utveckling till nytta för funktionshindrade barn och ungdomar. Det är därför som Sten Tolgfors är så upprörd över att händelseförloppet nu går ur hans och moderaternas händer.
Fru talman! Jag överlåter åt andra, särskilt barn på Ekeskolan och deras föräldrar, att själva avgöra vem som har koll och vem som inte har koll på frågorna. Jag kan bara konstatera att jag förmodligen är den politiker som de senaste åren har gjort flest besök på Så till sakfrågan, för jag tycker egentligen inte, Hans Karlsson, att det där har ett dugg med sakfrågan att göra. Vad som nu händer är att barn och föräldrar tvingas inse att den politiska diskussionen, för nu, har förlorat i riksdagens kammare och därför försöker göra det bästa möjliga av situationen. Men jag tror inte att det kan ha undgått någon - minst av allt Hans Karlsson, som har sett debatten på hemmaplan - att föräldraföreningen på Ekeskolan slogs med näbbar och klor under ett antal år mot Hans Karlsson för att få behålla saker som de var, men Hans Karlsson visste bättre. Jag tror inte det har undgått någon som har tagit del av medierna heller. Det vi vet är att snart har Ekeskolan som specialskola sin sista intagning. Sedan kan inte Hans Karlsson berömma sig själv längre för att antalet elever ökar. Även om det nu är så att fler har fått reda på skolan, och fått beskrivet vilka underverk i vardagen denna skola faktiskt kan göra, får de inte längre möjligheten att välja att gå där. De kan se den, men de får inte ta del av möjligheterna.

Fru talman! Vi har i dag diskuterat planen för handikappolitiken. Det är en plan som ska ge svar på de frågor som rör de handikappades behov och hur de möts och vilka möjligheter samhället skapar för att tillfredsställa de specifika behoven som uppstår på grund av deras livssituation. Den första frågan som måste besvaras innan man skriver en sådan plan är: Vilka specifika livsvillkor gäller för människor med handikapp? Har regeringen kunnat redovisa på ett tillfredsställande sätt vilka villkor som gäller för dessa människor? Det är min första fråga. Fru talman! Jag menar att svaret är nej. Mig veterligen finns det inget kunskapsfält i vårt land som är så underutvecklat som just handikappvetenskap. Vi har inte beaktat det stora behov av kunskapsproduktion som behövs för att besvara frågan om de handikappades livsbetingelser. Vi har en teknisk utveckling som har varit enorm. Vår utbildningsminister fortsätter att satsa miljoner på den tekniskt inriktade forskningen, som anses lönsam i något slags penningflöde, samtidigt som forskningen om handikappade inte tas på allvar. Det låter fördömande. Men så länge inte staten ger medel - och det vill jag säga som en reaktion till Inger Lundberg - till utveckling av handkappvetenskap, som nu har funnits under många år, kommer jag att kritisera regeringen och utbildningsministern. Centrum för handikapvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet har en kvalitet som ligger på europeisk nivå. De vill forska inom de områden där det behövs och som med tydlighet finns angivna i många olika sammanhang. Men i den framlagda planen har man likväl inte ens berättat det de har kommit fram till eller om deras verksamhet. Det är bra att socialdemokraterna har beklagat detta i utskottet. Men det vore ännu bättre att stå upp för och tala om att man garanterar forskningen och vill satsa på den i en kommande forskningsproposition. Man kunde tala om i samband i handikapplanen att vi behöver så oerhört mycket mer forskning om villkoren för människor med olika typer av handikapp, t.ex. utvecklingsstörning och psykiska störningar. Jag skulle vilja hävda att de är de mest utsatta grupperna i vårt samhället i dag, åtminstone på utbildningssidan. Man har inte tänkt sig att dessa människor har en förmåga och en inneboende kraft att utveckla sin kompetens. Alla människor kan utifrån sin nivå utveckla sin kompetens, så också de med olika typer av handikapp. Detta har man inte beaktat. Det finns många exempel på hur människor har flyttat utomlands. Jag träffade Elin i Kalifornien. Hon insåg: Ska jag ha en unversitetsutbildning där man tar hänsyn till mitt multihandikapp måste jag åka till något annat land. Det finns andra exempel som jag skulle kunna ta upp, men tiden är för knapp. Vi kristdemokrater kommer att följa några frågor där orättvisorna är som störst. De gäller studiefinansiering, våld och övergrepp mot kvinnor, föräldrars val av skola osv. Jag vill sluta med ett exempel från en kommun i Östergötland. Vi har berört hanteringen av de fasta skoldelarna på specialskolorna. För ett par veckor sedan ringde mig en mamma. Hon har veckopendlat från en kommun till Örebro i tre år. Hennes dotter har fått undervisning i teckenspråk. Nu fick hon inte gå längre, men hon fick teckenspråksundervisning en gång i månaden. Det är människorna det handlar om, och det är handikapplanen som ska förverkligas gentemot de människor som har den här typen av störningar. Det får aldrig vi i den här kammaren glömma bort!
Fru talman! Det är bra att Yvonne Andersson talar med oss socialdemokrater om Centrum för handikappvetenskap. Men det vore naturligtvis också - om man tittar på betänkandet - bra om hon följde upp det med sitt eget parti. Fru talman! Innan vi går hem vill jag bara säga en sak för att ge en bild av Sverige. Jag var utomlands med utskottet för några år sedan och träffade en väldigt framgångsrik ung svenska. Hon hade tillsammans med sin man och sina barn flyttat utomlands. De hade placerat barnen i de absolut bästa skolor som man kunde få. Men nu skulle de flytta hem igen. Varför? Jo, ett av barnen hade ett litet handikapp. Det var inget stort, allvarligt handikapp - men tillräckligt stort för att barnet skulle vara lite stökigt och lite annorlunda. Därför var det barnet inte längre välkommet på den skola som man hade valt. Man skulle välja en annan skola. Man blev bortvald av ledning och andra föräldrar. Så är det inte i Sverige, och så ska det inte vara i Sverige. Därför skulle mamman resa tillbaka hem. Hon sade: Jag som har haft det så bra under hela min ungdom och uppväxt i mitt unga liv - jag har inte förstått det stora i Sverige förrän nu. Nu förstår jag att min lilla grabb är välkommen i vanliga skolor i Sverige. Jag åker hem igen, och jag är väldigt stolt över svensk välfärd. Finare, fru talman, kan inte en svensk, och en svensk i förskingringen, uttrycka det som är stort i Sverige och i svensk handikappolitik. Alla ska ha rätt att vara där andra är - i skolan, på arbetsmarknaden och i det demokratiska samtalet.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Inger Lundberg om sanningshalten i det påstående som hon just nu presterat. Kan hon nämna ett enda exempel där mitt parti inte har ställt sig bakom kunskapsproduktion och forskning via Centrum för handikappvetenskap när det gäller den här typen av frågor, vilket hon nyss påstod att det vore önskvärt att partiet hade gjort? En andra fråga rör integreringen av de barn som har gått på de fasta skoldelarna och utvecklat sin sociala samhörighet via teckenspråk. Har de det så väldigt bra i den enskilda klassen, när de sitter ensamma och all kommunikation ska ske via utbildningstolk? Har Inger Lundberg varit i någon vanlig klass och sett hur de här barnen mår?
Fru talman! Först tar jag frågan om de döva och hörselskadade barnen. Riksdagen och Utbildningsdepartementet har varit väldigt tydliga där - man har specialskolor just beroende på att de barnen har ett annat språk, nämligen teckenspråket. Där finns problemen med integrationen eftersom man inte har ett gemensamt språk. Det finns barn vilkas föräldrar ändå väljer integrering för att man av olika skäl inte vill flytta till Örebro och andra orter där möjligheterna till integration finns. Men problemet kvarstår. Det finns ett allvarligt bekymmer för de här barnen, och det är därför viktigt att man har specialskolorna kvar för dem. Detta är vi också eniga om. När det gäller detta med uppföljning av frågan om Centrum för handikappvetenskap så vet inte jag hur kd kommer att agera på lång sikt. Det får vi se när vi diskuterar forskningspropositionen i höst. Men jag saknade en reservation i socialutskottets betänkande.
Fru talman! Det är inte den information som jag har. Vi har det hela tydligt skrivet i vårt motionssvar omkring Centrum för handikappvetenskap. Jag tror att det är viktigt att även Inger Lundberg håller sig till den verklighetsbild som många kan dela. Om vi riktar blicken från att bara se integration i något slags gruppsammanhang, där det är önskvärt med integration, till den egentliga upplevelsen hos det enskilda barnet så skulle vi komma längre i samtal om vad som är bäst för barnet. Det är barnen som det handlar om. Det är det som vi måste utgå från i de här sammanhangen. Jag skulle önska att även socialdemokraterna ville göra det.
Fru talman! Det händer ibland att Yvonne Andersson och jag inte är överens. Men ibland kan vi vara det också. Är det någonting som jag tror att vi kan ha djup enighet om så är det just att sätta barnen i fokus, och deras möjligheter att ha kul tillsammans med andra kompisar, att få en bra utbildning och känna trygghet. Ytterst är det detta som frågorna om alla de satsningar som görs på utbildningsområdet för barn och ungdom med särskilt stöd handlar om.

Fru talman! När Sverige behöver nya företag och nya arbetsplatser vill majoriteten i den här kammaren förlänga den lag som förbjuder nya företag och nya arbetsplatser i radiobranschen. När vi över alla partigränser med rätta förfasar oss över hur förtryckarregimer i andra länder stänger radiostationer som tillhör oppositionen, vill majoriteten i den här kammaren förlänga den lag som förbjuder nya röster och nya radiostationer här i Sverige. När förmyndarna talar här i kammaren tillåts inga fler röster i radio. Då tillåts inga fler radiostationer. Vi moderater slåss tillsammans med Folkpartiet liberalerna för fria radiostationer. Vi slåss för fristående radiostationer som är fria och obundna och som inte via skönhetstävlingar binds upp i fråga om vad som får sändas och vad som inte får sändas. Vi slåss för radiostationer som inte binds till ett beroende av den politiska makten. Vi arbetar och kämpar för en radio som är beroende av lyssnarna och oberoende av Marita Ulvskog. Majoriteten i den här kammaren verkar arbeta för motsatsen: en radio som är beroende av det politiska systemet och oberoende av lyssnarna. Det finns, fru talman, skäl att något påminna sig historien om de fria radiostationerna. Fram till 1993 var det förbjudet med privata, reklamfinansierade radiostationer. Då införde den dåvarande borgerliga regeringen möjligheten att starta och driva privata, reklamfinansierade lokalradiostationer. Beslutet visade sig bli en succé. Drygt 80 stationer startade, och lyssnarna har ställt sig mycket positiva till dem. Över två miljoner människor lyssnar regelbundet till de här stationerna. Men direkt efter maktövertagandet 1994 kom krav om att stoppa den fria radion. Då lades det första förslaget om stopplag fram. Tack vare moderater och folkpartister kunde lagen då vilandeförklaras under ett år. Under det året som stopplagen vilade, startades 26 nya radiostationer. Om jag har räknat rätt är 25 av dem fortfarande i drift. Det är 25 stationer som hade varit tysta i dag om majoriteten då hade fått sin vilja igenom. 25 röster färre hade hörts i det svenska radiolandskapet. De områden som då hade saknat alternativ radio är Blekinge, norra Bohuslän, trestadsområdet, Skövde, Mora-Sälen, Hudiksvall, Örnsköldsvik, Södertälje, Varberg, västra Småland och Gotland. De hade inte haft en fri radio i dag om majoriteten då hade fått sin vilja igenom. Frågan om stopplagen handlar egentligen om hur mycket politiken ska styra över medierna. Vill vi ha medier som står fria från politiken, som är oberoende av statsmakten, som är oberoende och därmed vågar granska också den politiska makten? Eller vill vi ha en radioform som binds upp genom skönhetstävlingar, genom administrativa granskningar, genom tillståndsprövningar vid förändring av ägande och programinnehåll - en radioform som därmed riskerar att bli anpasslig och inte vågar ifrågasätta makten? Vi moderater vill ha fri radio. Vi vill ha en radioform som är oberoende just av den politiska makten, som vågar ifrågasätta och som inte behöver anpassa sitt musik eller programutbud efter de rådande politiska trenderna, utan efter vad lyssnarna faktiskt väljer att lyssna till. Man genomför ju lyssnarundersökningar och annat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen och konstaterar att stopplagen har gällt alltför länge. Den har hindrat många nya röster i etern.

Fru talman! Jag har inte varit med så länge i det här gamet, men jag förstår att det här ärendet är ett slags favorit i repris. Det är en vana, eller kanske hellre ovana, för riksdagen att hela tiden förlänga den s.k. stopplagen. Allt görs i avsikt att förhindra att de radiofrekvenser som finns tillgängliga också blir tillgängliga för sändning. Samtidigt verkar det inte bekymra majoriteten att den gång på gång hindrar en ökning av yttrandefriheten. Det är som Ola Karlsson sade, att yttrandefriheten ändå ökar markant genom Internet och andra medier. Det är väl så. Där finns inte någon statlig insyn eller kontroll. Jag kan erkänna att det finns delar i Internet och liknande medier som gör en något bekymrad. Men det är än mer bekymmersamt att det i sex år har funnits en stopplag och att den uppenbarligen kommer att finnas i något år till. Det är en stopplag mot ytterligare möjligheter för oss radiolyssnare att få en ökad variation. Jag har läst och tagit del av några tidigare debatter, men jag ska inte upprepa alla argument utan bara nämna några nyckelfraser: förbud för nya radiostationer, inskränkningar i yttrandefriheten, mångfald, konkurrens, etableringsfrihet, Lagrådets tidigare avstyrkande av stopplagen, etc. Ola Karlsson har ju preciserat en del av detta. Det som kommer sedan, dvs. efter stopplagen, debatterade vi för några månader sedan. Jag gissar att det inte är någon större idé att ta upp den diskussionen igen. Den som vill få argument för och emot skönhetstävlingar, kontra aktioner osv. kan ta del av protokollet från den 11 april i år. Där och av sammanhanget i dag framgår med all önskvärd tydlighet skiljelinjerna mellan det socialistiska tänkandet och det liberala. Den liberala linjen sätter friheten, mångfalden, konkurrensen och konsumenten främst. Politikens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Mot detta står den socialistiska linjen, som sätter den politiska kontrollen främst och där enskilda aktörer får vara med i den utsträckning som de fullgör de roller som politikerna tilldelar dem. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det här är alltså femte gången som jag är med och debatterar frågan om den kommersiella lokalradion i den här kammaren. Det är således inte bara en favorit i repris utan möjligen också en följetong. Den har pågått längre tid än vad jag kan överblicka. Moderaterna och Folkpartiet - påstår att vi socialdemokrater och, som de säger, den socialistiska majoriteten vill begränsa yttrandefriheten och inskränka mångfalden i Sverige. Nu är det emellertid så att vi har att diskutera en proposition som möjliggör ökad mångfald.

Nu har ni vilandeförklarat detta. Det är alltså ni som har inskränkt yttrandefriheten. Det är ni som har inskränkt mångfalden. Det är ni som har begränsat möjligheterna för nya företag att starta - inte vi. Ingvar Svensson från Kristdemokraterna sade här i kammaren den 11 april att detta är en politik som ligger på gränsen till sandlådenivå. Han riktade sig då till moderaterna. Den gången underströk jag att jag delade den åsikten. Jag menar att Ola Karlssons tes går att testa. Vore det så att de olika 23, 24 eller 25 stationerna som senast auktionerades ut var av den art som han påstår, dvs. att de hade bidragit till mångfalden, varit lokala till sin karaktär och skapat nya arbetsplatser - då hade säkert det argumentet kunnat föras fram med viss bravur. Tyvärr är det inte så. Merparten av dessa stationer är rikstäckande nätverksradiostationer, som inte har bidragit till några anställningar att tala om. Ingen enda av de senast utauktionerade är lokala till sin karaktär utan ingår i de riksnätverk som byggs upp av fyra stycken mer eller mindre monopolliknande företag. Det har inte bidragit till mångfalden i Sverige, snarare till enfalden. Detta bevisas av den rapport som kom häromveckan. Undersökningen som redovisas där är utförd av Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm på uppdrag av Sveriges musikkompositörer. I rapporten konstaterar man att musikutbudet visserligen har ökat men att det är samma låtar som spelas om och om igen. Man exemplifierar detta på ett utomordentligt sätt. Jag ska läsa ur rapporten: Det totala antalet spelningar på Mix Megapol under 1999 var 153 031 stycken. Men antalet låtar var bara 762, vilket innebär att varje låt i genomsnitt spelades 201 gånger. När Mix Megapol startade 1995 spelades lika många stycken som nu, men de spelades betydligt färre gånger, drygt 2 000 gånger. Samma tendens finns i alla rikstäckande nätverksradiostationer, och samma tendens finns även i Sveriges Radios P3 och P4. Man försöker göra musikutbudet smalare och mer lättsmält. Det här är en allvarlig tendens. Det handlar ju inte om att öka mångfalden, utan det handlar i hög grad om att fånga lyssnarna under mycket kort tid för att försöka få dem till sin station. Jag har inget emot att man här i kammaren diskuterar möjligheten att etablera en kommersiell riksradio, eller ett par stationer. Men vi ska ju diskutera kommersiell lokal radio. Och en sådan är ju till sin karaktär just lokal. Vi har väldigt få kommersiella lokalradiostationer - tyvärr. Vi skulle behöva betydligt fler, precis som man har i USA, i Frankrike, i Storbritannien - ja precis som man har i de allra flesta länder vi kan jämföra oss med. Man har lokala tillstånd som utges till lokala stationer. De är inte rikstäckande eller nätverksuppburna. Däremot kan man givetvis diskutera om Sveriges Radio ska få konkurrens på riksnätet. Men det är en helt annan fråga, som inte har aktualiserats i den här propositionen. Propositionen har lett till dels en vilandeförklaring, dels vårt krav om att förlänga stopplagen. Jag ska fråga Ola Karlsson om han kan verifiera sitt påstående från inledningsanförandet. Hur många av de 24 senast utauktionerade stationerna är uppburna av särskilda företag och har skapat en lokal sysselsättning på sina respektive orter? Jag vill också ställa en annan fråga till Ola Karlsson. Har Ola Karlsson tagit del av den vetenskapliga rapport som kom häromveckan? Jag yrkar alltså bifall till förslaget om en förlängning av stopplagen. Jag hoppas att vi under den tiden kan hitta nya, konstruktiva grepp tillsammans med andra partier som också vill öka mångfalden i Sverige.
Fru talman! Först till frågan om antalet företag och antalet arbetsplatser. Det är i formell mening 25 företag som nu driver radiostationer som inte hade funnits om majoriteten hade fått sin vilja igenom redan från början. Jag har inte siffrorna med mig, men om jag minns rätt finns det mellan 18 och 20 arbetsplatser inom dessa 25 formella företag - med reservation för glömska. Det handlar om ett antal arbetsplatser, ett antal företag och ett antal röster i radion som har tillkommit - trots socialdemokraterna, inte tack vare dem. Den här debatten handlar väldigt mycket om vad mångfald är. Vem avgör vad som är mångfald? Man kan ju fråga lyssnarna på Gotland, i Blekinge eller norra Bohuslän om de tycker att mångfalden har ökat eller minskat genom de fria radiostationer som Kenth Högströms partikamrater ville stoppa. Tittar man på lyssnarundersökningarna, ser man att det är solklart - många av lyssnarna väljer de nya, fria radiostationerna. De kan välja själva, eftersom det kom nya stationer. Kenth Högström vill inte låta dem välja själva. Kenth Högström vill vara förmyndare åt dem. Det är inte vi i riksdagen som ska avgöra vad som är mångfald för de enskilda lyssnarna. Det klarar de själva.
Fru talman! Mångfald i etern är något som varje lands regering eller riksdag bestämmer reglerna för - så även vi. Vi önskar en mångfald. Vi önskar många lokala radiostationer som ger ett mångfacetterat och pluralistiskt utbud till Sverige. Vi vill ha en stark och från staten oberoende riksradio, en public serviceradio, som garanterar att hela Sverige tar del av ett nyhetsutbud och ett musikutbud som vi anser vara kvalitativt. Men den lokala kommersiella radion som vi gärna ser etableras på många ställen har i dag inte en chans, därför att de radiostationer som är etablerade har etablerats med hjälp av penningen, med hjälp av höga auktionsinropspriser, genom nätverksbyggande. Och eftersom jag satt på Stockholms Auktionsverk den dagen som dessa stationer auktionerades ut, vilket Ola Karlsson redogjorde för, vet jag att merparten, nästan alla, ropades in av tre företag, i och för sig via bulvaner, juridiskt komplicerade bulvanförbindelser där man upplät en penningpåse till någon enskild person som dagen efter sålde sitt tillstånd till dessa riksnätsorganisationer. Det var alltså en ren underminering av den proposition som Birgit Friggebo lade fram i riksdagen i syfte att skapa mångfald. Vi fick i stället en monopolliknande riksnätverksradio. Det var inte meningen. Jag kan aldrig tänka mig att Birgit Friggebo hade det syftet när hon lade fram den propositionen i kammaren 1993. Men effekten är densamma.
Fru talman! Kenth Högström konstaterar att med mångfald så är det många stationer. För mig är mångfald också att stationerna själva får avgöra programinnehåll och ägande och själva forma sin radio, inte att vi från den politiska nivån styr utbudet och formerna för dem. Det är intressant att höra att när Kenth Högström talar om riksradion så talar han om stark och oberoende. Men när han talar om den radio som borde vara oberoende, den som inte finansieras med licensmedel som uttaxeras med tvång härifrån riksdagen, då tar han inte ordet oberoende i sin mun, utan då handlar det om en stark politisk styrning, om att det är politiken som ska avgöra innehåll, programformer och annat. Det är ju den radio som är reklamfinansierad, som är privatägd och som är fristående från politiken som borde vara just oberoende att forma sin egen verklighet. Tänk om vi skulle översätta Kenth Högströms resonemang till tidningsvärlden, att det är politiken som ska avgöra innehållet och formatet för de olika tidningarna. Jag tror inte att någon i den här kammaren skulle vilja ha ett sådant samhälle. Men på radio och TV-sidan argumenterar majoriteten friskt för en stark politisk styrning av formatet.
Fru talman! Nej, det är naturligtvis inte så som Ola Karlsson påstår, att vi från majoritetens sida skulle vilja ha en ökad politisering och styrning av radio, TV eller tidningar. Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och alla de grundlagar som reglerar detta område är för oss heliga, och jag tror att de är det för de flesta i den här kammaren. Med andra ord måste politikerna i stället se till att de frekvenser som vi har till förfogande inom detta frekvensområde ställs till de företags förfogande som är lokala till sin karaktär och som vill spegla sin region och sitt lokala förhållande. Det är alltså rimliga krav som vilken politisk kammare som helst kan ställa på sitt frekvensutrymme. Sedan lägger sig inte politikerna i. Jag noterade av Ola Karlssons svar på min fråga att de 25 företag, alltså de juridiska personerna, som ropade in de 25 frekvenserna sedermera har gått ihop och blivit nätverk. Det finns inga företag, Ola Karlsson, utan vi har ökat riksnätverksbyggandet, vi har ökat monopoltendenserna, och vi har ökat enfalden i etern genom detta i stället för att öka mångfalden som jag tror att en stark majoritet i denna kammare vill. Min fundering, Ola Karlsson, är: Varför envisas ni med att obstruera en möjlighet att bevisa vår propositions möjligheter? Jo, ni är rädda för att en lokal, vital och pluralistisk radio ska innebära precis motsatsen till det som Ola Karlsson har förkärlek för, nämligen enfald i etern.

Fru talman! Kenth Högström har enligt min mening på ett utomordentligt klokt och väl avvägt sätt försvarat majoritetens ståndpunkt. Jag vill emellertid foga till några ytterligare saker. När Ola Karlsson går på som värst lever han verkligen upp till den gamla, utslitna och kända historien om politikern i vars manus partikansliet har skrivit: Argumenten är svaga, höj rösten. Ola Karlsson säger att när Sverige behöver jobb kommer man med en stopplag, att man vill förbjuda nya röster genom en stopplag och att man vill hindra att det finns en radio oberoende av Ulvskog genom stopplagen.

Därigenom är det ju Ola Karlsson, som Kenth Högström mycket riktigt påpekar, och hans moderater med stöd av Folkpartiet som ju förlänger denna pina, så att säga, eller förhindrar att det blir fler lokalradiostationer. Fru talman! Ola Karlsson älskar att använda uttrycket att han är för fri radio.

Det är en argumentation som säger att frihet är det som styrs enbart av pengar, medan det för vilka man för fram andra krav och andra idéer är ofritt. Det är en i sanning märklig argumentation. Fru talman! Vi har ju nu radiostationer som har fått sina tillstånd genom den rent kommersiella metoden. Då måste man ställa frågan: Om de nu är så väldigt fria, varför hör man inte talas om dessa stationer i samhällsdebatten? Varför har dessa stationer, som är så fria och mångfaldsfrämjande, inte granskat makthavare eller andra missförhållanden i samhället? Det är ju snarast det gamla Sveriges Radio som håller på med en sådan granskande verksamhet. Jo, det är därför att man hela tiden vill smeka medhårs, att man vill föra till torgs ett ensidigt musikutbud. Det är i huvudsak som Kenth Högström har visat med hänvisning till en vetenskaplig undersökning ett likriktat och strömlinjeformat musikutbud och sedan korta nyheter av lokal karaktär som ska ursäkta att man ändå kan kallas lokalradio. Men det förs inte mycket av någon granskande journalistik eller ges några kritiska analyser av någon som har tillfört samhällsdebatten särskilt mycket. Det vore bra om det vore så, men så är det inte därför att det är just de här, av en anledning drivna nätverksorganisationerna som så eftertryckligt dominerar hela marknaden. Det är alltså ganska mycket fraser och nonsensargument som vi får höra från moderat håll när vi granskar detta i sak. Det är därför tråkigt att konstatera att genom den här varianten av s.k. filibusterpolitik tvingas vi, för att den lagstiftning som riksdagens majoritet vill se förverkligad på området ska ha någon effekt, att förlänga stopplagen ytterligare en period. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Som ensam liten motionär i den här frågan skulle man kanske få känslan av att vara totalt ensam - ensam om ståndpunkten att vissa arbetsuppgifter i riksdagen ska arvoderas extra, ensam om att tycka att politiker inte ska sätta sina egna arvoden. Det är ju detta som KU:s betänkande nr 22 handlar om. Det är alldeles riktigt att jag är ensam av 349 riksdagsledamöter om att tycka så här. Och det må så vara. Det är självklart inte så populärt bland kollegerna, det har jag förstått de senaste veckorna i korridordiskussionerna. Men det har inte fått mig att ändra åsikt. Jag känner mig inte ensam i den här frågan. Landet består ju inte enbart av 349 riksdagsledamöter. Jag försöker som politiker, oavsett vilken politisk nivå det handlar om, att hålla en linje i mina åsikter och mitt agerande. Här har jag min linje. Den driver jag i dag, och den driver jag i de politiska uppdrag jag har i hemlänet, Dalarna. Jag ansåg då jag skrev motionen, och jag anser fortfarande, att i uppdraget som riksdagsledamot som i dag arvoderas med 38 000 kr i månaden ska vissa arbetsuppgifter ingå. I de uppgifter och uppdrag som diskuteras i detta betänkande finns sådana uppdrag. Jag anser nämligen att om man exempelvis sitter i den nya riksdagsstyrelsen kommer det arbetet att utföras på den tid som man bör vara här i huset. Jag vill göra alla uppmärksamma på och påminna om hur tongångarna gick då medierna för några år sedan gjorde en s.k. granskning av vad vi riksdagsledamöter gjorde, hur många gånger vi varit i talarstolen, hur många gånger vi interpellerat, motionerat och ställt frågor, som varje ledamot gjort. Jag har därmed inte sagt att dessa uppgifter är ett mått på hur hårt var och en arbetar. Men då den här undersökningen presenterades - jag tror att det var i Dagens Nyheter - kommenterade vissa ledamöter just med uppdrag i direktionen att man arbetade där och inte hann med övrig verksamhet. Hinner man nu med bättre för att man arvoderar de nya uppdragen? Knappast. Kommentaren att direktionsjobbet tog tid och tar tid var det ingen som ifrågasatte. Alltså kan man dra slutsatsen att det är rätt naturligt att en ledamot som kommer att hamna i den nya riksdagsstyrelsen inte hinner att vara lika aktiv på andra områden som ledamöter som inte är med. Den ledamot som inte är med kanske ägnar sin tid - och kanske ännu mer tid - åt andra också viktiga arbetsuppgifter som man har som riksdagsledamot. Det ena arbetet ger x kronor, kanske 5 700 kr i extra arvode per månad. Det andra arbetet ger inget arvode. Jag tycker att det här är fel, och därav min motion. Jag tycker också att höjningarna är en bra grund för folk som vill öka på politikerföraktet och prata om det. Jag menar att om jag är vald som riksdagsledamot har jag ett arvode där jag förutsätts och förväntas göra saker och ting. Jag förutsätts vara här ett visst antal timmar i veckan, självklart kopplat till uppdrag också på hemmaplan och på andra orter i landet. Det finns också en förlängning när det gäller det här betänkandet. Det är uppdrag som utförs under riksdagsveckorna och som finns, om uttrycket tillåts, utanför huset. Jag har själv haft ett sådant uppdrag. Det var välbetalt, och jag blev förvånad när jag fick uppdraget att det över huvud taget fanns ett stort arvode för uppgiften. Det är en fråga som inte kommer med i det här betänkandet, men som berör riksdagsområdet. Vi vet också att det finns en klar hierarki i utnämningen till många av de uppdrag som nu ska arvoderas. Fru talman! Jag tycker också att man får en aning fadd smak i den politiska munnen då vi politiker själva ska bestämma om våra egna arvoden. Jag beklagar att inte den s.k. Arvodesnämnden som sätter våra riksdagsarvoden också har fått den här frågan. Ett beslut där skulle ha känts betydligt mera rätt. Nu kan det i princip vara ledamöter som har varit med och utrett frågan och som föreslår arvoden si eller så som sedan kommer att uppbära nämnda arvoden. Det känns inte bra - inte för mig. Andra må tycka annat. Men det ändrar inte min inställning. Att vi politiker sätter våra egna löner och arvoden är något som i alla fall för mig tar emot kraftigt. Andra må som sagt ha lättare att göra det. Men det hjälper inte mig. Fru talman! Det kliar förstås i fingrarna att yrka bifall till min motion K29. Men eftersom jag representerar ett parti som inte begär rösträkningar i vad som ibland kallas onödiga röstningar avstår jag från att yrka något. Men min mening och min uppfattning är klar. Förutom vad jag har sagt i dag finns mina åsikter i min motion. Tack!

Fru talman! Jag visste inte riktigt säkert var Rolf Gunnarsson skulle hamna, så jag begärde ordet för att tillstyrka betänkande KU22. Jag tycker att det av flera skäl finns anledning att diskutera vad det innebär att vara riksdagsledamot. Jag ser framför mig för oss som politiker - på både riksnivå och nationell nivå men även andra nivåer - att vårt uppdrag mer och mer kommer att handla om att bli ett slags demokratins, politikens och samhällets vägledare, guider. Vi behöver föra information vidare och finnas till hands för människor som undrar över ett alltmer komplext beslutsfattande i världen, Europa och Sverige. Därför tror jag att vi behövs, och det känns motiverat att för en tid få finnas i det här sammanhanget. Jag tycker också att jag ser att vår olikhet ger olika betoningar i jobbet. Därför tror jag att det är bra att vi är 349. Vi representerar en mångfald, apropå den tidigare debatten. Vi har också olika typer av kontakter. Jag tycker också att det jag ser gör mig imponerad av hur människor arbetar och hur olikheten därmed slår igenom. I det här betänkandet som KU nu levererar efter beredning i riksdagen i övrigt stramas systemen upp. Man får ett mer procentuellt förhållande till arvoden. Man behöver inte hamna i lägen där man gör stegvisa förändringar, utan det blir en allmän uppstramning av systemet. När det sedan gäller ersättningarna är det en del av oss som har uppdrag i huset, en del utanför huset, en del arvoderade och en del inte arvoderade. Jag välkomnar Rolf Gunnarssons kamp i den här frågan, och jag tycker att den är både hedervärd och riktig. Det innebär inte att jag är helt klar över att slutsatserna är de rätta. Jag tror att det blir väldigt svårt att skapa den här typen av rättvisa. Men de som på ett särskilt sätt har ett inflytande över hur sådana här nomineringar och fördelningen av uppdragen sker måste vara väldigt försiktiga, för att det inte ska uppstå en situation där olika klasser av riksdagsledamöter skapas. Jag tror samtidigt att det är rimligt att på det här sättet göra en procentuell värdering av de olika uppdragen. Rolf Gunnarsson är ensam som motionär, men det är angelägna frågor han tar upp. Jag tycker att den här debatten måste utvecklas på olika sätt framöver. Rättvisa är komplicerat, och i det här fallet handlar det ganska mycket om att vi måste värdera både oss själva och andra efter de olika kapaciteter som människor har. Om det finns administrativa talanger som kan utveckla arbetet i samband med riksdagsarbetet är det kanske helt rätt att de använder sin tid och tjänst där, medan andra har andra talanger. Vad det till slut innebär i lönekuvertet kan man alltid fundera över, men jag tycker att den linje som KU nu har ställt sig bakom är rimlig.
Fru talman! Jag tackar Pär Axel Sahlberg för ordet "kamp". Jag vet inte om det är någon riktig kamp, men det är i alla fall en åsikt som jag framför i den enskilda motionen. Jag kan instämma i att vi behövs; det behövs självfallet en riksdag. Det är ingen diskussion om det. Hur många vi sedan ska vara kan vi diskutera en annan gång - det finns olika åsikter. Jag hade själv en motion om en sänkning med 100 ledamöter, men det är en annan fråga. Jag tänkte ställa några frågor till Per Axel Sahlberg som jag funderar på. När ni har räknat på det här, vad har ni kommit fram till att kostnaden är för de nya arvodesbestämmelserna? Det skulle vara intressant att veta. Har Sahlberg som socialdemokrat funderat på det här med den fadda smaken i munnen, som i alla fall jag får när politiker själva ska sätta sina egna arvoden? Hade det inte, som jag sade i mitt anförande, varit mer rumsrent att frågan skjutits till Arvodesnämnden och att man där gjort en rimlig bedömning av vilka arvoden som ska utgå? Det skulle i alla fall ha känts lättare för mig att acceptera det. Sahlberg kan naturligtvis bara svara för Socialdemokraterna, men jag vill ändå fråga: Har ni flera uppdrag i byrålådorna som vi ska arvodera i nästa steg? Jag ska inte ställa frågan till utskottet, för Sahlberg kan naturligtvis bara svara för sitt parti när det gäller vad som finns i de olika byrålådorna. Det är tre funderingar som jag har.
Fru talman! Jag blir svaret skyldig på frågan om kostnaden avseende kronor och ören. Däremot tror jag att det framgår ganska tydligt, när Rolf Gunnarsson läser betänkandet och även det som ligger till grund för det, att detta i hög grad är ett slags anpassning till de befintliga, redan beslutade arvodena. Sedan kan man diskutera, som Gunnarsson gör, om det är rätt och rimligt. När det gäller frågan om vem som ska besluta brukar Anders Björck säga att riksdagens ledamöter är oförmögna att besluta i de egna frågorna. Det är hans erfarenhet efter 30 år. Jag har inte så många år, men det ligger en del i det. Jag tycker att detta innebär att vi flyttar över ansvaret till Arvodesnämnden, efter de principer som nu baseras på procentandelar av riksdagsledamotsarvodet, och att riksdagen själv samlar sig till ett slags viktning och beräkning av de olika uppdragen. Det är inte så orimligt. Rolf Gunnarsson frågar också om vi har mer i byrålådorna. Jag vet inte - i min byrålåda finns det väldigt mycket papper. I den här frågan finns det nog några både verksamheter och delegationer och annat som inte riktigt är med i systemet, så jag skulle inte vilja stå här och säga att vi har satt punkt. Det finns mer, men inte i det avseendet att vi ska bredda ett slags privilegierad grupp av riksdagsledamöter som ska ha mer lön. Det handlar om att vi helt enkelt värderar det gemensamma arbete vi gör. Jag är ganska nöjd, och jag tycker att många fler skulle vara det och inse att det finns uppdrag som ibland betalas. För det mesta är det sådant som naturligt ligger med i uppdraget. Jag tycker att det är ganska väl vägt i det här förslaget.
Fru talman! Jag tycker att det är en etisk fråga, oavsett vad Anders Björck säger och hur många år han har i riksdagen. Det här är vad jag tycker efter mina år här. Jag tycker fortfarande att det är en etisk fråga, att vi inte ska sätta våra egna arvoden. Där kanske vi har samma åsikt. Frågan om kostnaden letade jag efter i går när jag hade fått en förfrågan av en tidning om vilken årskostnaden var för det här. Jag hade inte svaret då. Det var en lite ful fråga från mig till Sahlberg eftersom jag hade svaret själv. Jag ställde frågan bara för att jag undrade om ni i utskottet har funderat på kostnaden eller om ni har tagit det här in blanco. Jag kan då upplysa utskottet och Sahlberg om att årskostnaden är 1,4 miljoner.
Fru talman! Den siffran säger väldigt lite i förhållande till det som är frågan. Den fråga som är mer relevant är naturligtvis om detta kostar si och så mycket mer, och då är det inte den summa som Gunnarsson nämner utan den totala kostnaden, som redan finns i systemet. Jag har då ställt mig bakom det.

Fru talman! I detta betänkande föreslås ändringar i regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. I propositionen och även i betänkandet står det att ändringarna syftar till att minska administrativa och rättsliga problem. Frivillig skattskyldighet får medges endast om uthyrningen görs till hyresgäster som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt enligt mervärdesskattelagen. Det bibehålls i detta betänkande. Den metod som för närvarande finns för att korrigera den ingående skatten för kostnaden för ny-, tilloch ombyggnad av en fastighet föreslås ändras. För närvarande finns det två sätt att göra de här korrigeringarna. Ett gäller sådana fastigheter som omfattas av frivillig skattskyldighet, och ett gäller alla fastigheter, inklusive dem som omfattas av frivillig skattskyldighet. I det ena fallet är det återföringsregler som gäller, och i det andra fallet är det jämkningsregler. Nu föreslås i detta betänkande att återföringsreglerna ska tas bort och fullt ut ersättas av jämkningsregler. Om syftet med propositionen och betänkandet verkligen vore att minska de administrativa och rättsliga problemen borde det här förslaget ha fått en helt annan utformning. Som Lagrådet mycket riktigt skriver är mervärdesskattelagen redan i dag en mycket komplicerad lagstiftningsprodukt både materiellt och redaktionellt. Inte minst i formellt hänseende är lagen i starkt behov av översyn, anser Lagrådet. Man menar dessutom att behovet härav ökar för varje ändring som är så pass omfattande som den nu aktuella. De största problemen lär orsakas av de nya jämkningsreglerna, som kommer att skapa stora problem, inte bara för skattemyndigheterna utan även för fastighetsägarna. Vad borde man då ha gjort för att verkligen uppfylla syftet, dvs. att få klarare och enklare regler? Jo, man skulle ha infört en generell skattskyldighet för uthyrning av lokaler, dvs. inte fastigheter som upplåts för bostadsändamål. I övrigt skulle man alltså ha haft en generell skattskyldighet. Jag tror att det finns en total enighet om att detta vore det riktiga. Anledningen till att man inte genomför detta är att vissa ideella föreningar skulle drabbas av vissa kostnadshöjningar. Utredningen som handlade denna fråga hade tyvärr inte med dem som referensgrupp, och om de hade haft det tror jag att frågan kunde ha varit löst redan nu. Det går att lösa detta genom riktade bidrag till de ideella föreningarna. De skulle kompensera för den extrakostnad som en moms skulle ha inneburit. Det är inte så att det skulle ha inneburit 25 % i kostnadsökningar. Samtidigt ökar ju avdragsmöjligheten för ingående moms. Var den reella kostnadsökningen skulle hamna kan man säkert diskutera. Men det skulle kunna gå att lösa genom riktade bidrag. De andra verksamheter som också skulle drabbas, dvs. icke-momspliktig verksamhet som tandläkare och vissa läkarmottagningar, skulle också kunna gå att ordna till. Det finns redan i dag långt gångna planer på att införa tandläkeriverksamheten inom momssystemet. I ett sådant läge skulle inte heller det vara något problem. Vi var på skattemyndigheten i Luleå. Där kom det spontant upp en fråga om vad man såg för problem med dagens skattelagstiftning rent generellt och inte bara när det gällde mervärdesskatt. Då lyfte man fram en fråga. Det var de nuvarande återföringsreglerna vid frivillig uthyrning. De nuvarande reglerna sågs som så komplicerade och tog så mycket tid av den granskande personalen och revisorerna att det var ett problem. Det sades dessutom att man för att över huvud taget få det att löpa och fungera rent servicemässigt och på annat sätt struntade i vissa av reglerna. Det gjorde man dels som en service till företagen, dels för att man skulle kunna syssla med mer viktig verksamhet, som man uttryckte det. Man följer inte fullt ut gällande lagstiftning därför att den är för komplicerad. Då ska vi vara medvetna om att den svårighetsgrad som nuvarande regelsystem har inte är någonting mot den svårighetsgrad som vi nu inför med dessa jämkningsregler. Först och främst krävs det att man ska spara handlingar i 17 år. I betänkandet säger man att det inte är så farligt. Man måste ändå spara på dem i samband med vissa reavinstberäkningar. Jag är inte så säker på det. Det är naturligtvis ett jättestort problem att det finns en obligatorisk skyldighet att spara på handlingar i 17 år. En ytterligare sak som är väldigt intressant är att konstatera att för ungefär en vecka sedan anordnades ett seminarium av en av de stora revisionsbyråerna, en av dem med dubbelnamnen som är så svåra att uttala. Där sade de inför alla åhörare att detta är en av de mest konsultvänliga lagstiftningarna på mycket länge. Vad ger ni för det på en skala från ett till tio, alla ni som talar om förenklingar av skatteregler? De borgerliga partierna har under många år skrikigt på förenklade skatteregler och förenklad skattelagstiftning. Var är ni nu? Nu ställer ni er bakom en lagstiftning som av konsulterna själva betecknas som den mest konsultvänliga lagstiftningen på mången tid. Vi anser naturligtvis att detta borde gå tillbaka och att man fick en generell skattskyldighet. Det hade på alla sätt uppfyllt de krav man har, dvs. det syfte som var med förenklingar. Nu hamnar man i en helt omöjlig situation. Jag yrkar bifall till reservationen. Jag vill också varna för att det inte är slut med detta när det gäller problemen för rörelselokaler. Det kommer att dyka upp ytterligare ett där vi kommer att behöva ändra lagstiftningen. Då kanske man kan ta detta samtidigt. I den nya ekonomin är det väldigt många som bedriver sin verksamhet i den egna fastigheten, i det egna hemmet. Det behövs kanske stora ombyggnader för att det ska fungera. Får de avdrag för den ingående momsen? Nej, det får de inte. Det får de inte ens om den delen i den egna fastigheten är avskiljd. Inte ens då har man rätt att dra av den ingående momsen. Det här visar att man inte har tänkt färdigt på hela området. Därför borde förslaget skickas till regeringen. Man borde lägga fram ett helt nytt förslag där man har en generell skattskyldighet och också tar hänsyn till övrig rörelse och näringsverksamhet som bedrivs i egna lokaler. Det är någonting för moderaterna och Marietta de Pourbaix-Lundin att fundera på. De vill i alla lägen ha större avdrag för arbetsrum i bostaden. Här har ni inte tänkt färdigt. Jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman!

Vad tänker vi på när vi tänker på framtiden? Tänker vi två timmar framåt i tiden kanske vi tänker på vad vi ska äta till lunch. Tänker vi några dagar framåt i tiden kanske vi tänker på hur vädret kommer att bli. Tänker vi fram till nästa år kanske det handlar om hur opinionen för olika partier ska se ut eller hur det är på jobbet - om det finns kvar. Tänker vi fem år framåt kanske vi tänker på konjunkturutvecklingen, på hur ekonomin utvecklas och arbetslösheten förändras. Tänker vi 10-20 år fram i tiden tror jag att de allra flesta tänker på de stora globala utvecklings och miljöproblemen. De är alltså väldigt viktiga i vårt medvetande, tror jag. Just det faktum att det är dem vi har på näthinnan när vi tänker långt in i framtiden visar att de har en väldig betydelse. Det var just om den framtiden som UNEP-mötet handlade. UNEP är, som ni vet, ett barn till den stora miljö och utvecklingskonferensen i Stockholm 1972. Då skapades UNEP som den globala miljöorganisationen. För några år sedan hade UNEP stora besvärligheter och gick igenom något av en kris. Sverige har stött UNEP:s återhämtning tillsammans med ett antal andra länder. Vi har stött de nya reformer som UNEP har introducerat. Vi har stött den nya UNEP-chefen Klaus Töpfer, tidigare tysk miljöminister, i hans som vi tycker kraftfulla och visionära ledarskap. En del i det nya sätt som UNEP vill arbeta på för att markera de globala miljöfrågornas vikt och för att vara med och sätta dagordningen för diskussionen om globalisering, inte minst, har varit att starta återkommande miljöministermöten. Det gör man inte för att som tidigare diskutera byråkratiska aspekter av UNEP:s arbete, utan just för att diskutera de stora viktiga globala miljöproblemen. Det första av de mötena ägde rum i Malmö för två veckor sedan. Det är klart att det var en ära och en heder för Sverige att få värdskapet för det första mötet. Jag tror att det beror på att vi har ett gott renommé i världen när det gäller inte bara miljöfrågorna utan också utvecklingsfrågorna. När det gäller miljöfrågorna handlar det inte bara om vad vi gör i vårt eget land, utan det handlar i hög grad om vår starka medverkan och vår drivande roll i det internationella miljöarbetet. Vi hade hoppats att det skulle komma ett trettiotal miljöministrar. Jag tror att det var 102 miljöministrar som var med under mötets tre dagar eller delar av dem. Det var alltså en uppslutning och ett intresse som var betydligt större än vad vi hade hoppats på. Utöver det var det ytterligare ett fyrtiotal delegationer som leddes på ganska hög nivå. Det innebar också att diskussionerna under dessa dagar präglades av ett starkt politiskt intresse och av en stark vilja att åstadkomma förändringar i den globala miljösituationen. Bakgrunden är naturligtvis alarmerande. Om man ser på den globala utvecklingen kan man naturligtvis begränsa sig till att se på den ekonomiska utvecklingen - på den tillväxt som äger rum i många delar av världen och som naturligtvis är glädjande och på den stora ökningen av antalet personer i världen som lever på en något sånär hygglig levnadsnivå. Det är en kraftig ökning av medelklassen i många av de länder som har den högsta tillväxten. Men man behöver inte förskjuta fokus särskilt mycket för att se en annan bild av tillståndet i världen. Under de senaste 50 åren har koldioxidutsläppen femdubblats. Vi har blivit av med en fjärdedel av matjorden på jordklotet. En tredjedel av skogstäcket är borta. 1,1 miljarder människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Klyftorna mellan människor har ökat. Det finns en beräkning som visar att klyftan mellan de 20 % som har det sämst och de 20 % som har det bäst, dvs. bl.a. vi, har fördubblats under de senaste 25 åren. Vi har 1 000 däggdjursarter som är akut hotade, och också 1 000 fågelarter. Det skulle vara ganska lätt för mig att fortsätta att ge siffror och uppgifter som visar att vi står inför en väldig utmaning när det gäller miljöfrågan globalt. Den är naturligtvis väldigt starkt kopplad till fattigdomsfrågan, därför att miljö och fattigdom hör väldigt nära samman. Miljöministermötet i Malmö var uppdelat i ett antal olika diskussioner - en som rörde miljötillståndet i världen i dag och vilka åtgärder och strategier man bör sätta in och en som handlade om den globala affärsverksamhetens roll. Det var en som handlade om det civila samhället. Vi hade dessutom en diskussion om hur man bör lägga upp det stora toppmöte som ska äga rum tio år efter Riomötet, dvs. 30 år efter Dessa diskussioner samlades upp i en Malmödeklaration som alla ställde sig bakom. Jag hade äran att få leda arbetet med att utarbeta denna deklaration. Jag måste säga att jag är nöjd med resultatet att vi under tre dagars ganska intensivt förhandlande, då vi samtidigt var med i ministerdiskussionerna, fick fram ett tämligen konkret handlingsinriktat dokument. Jag tycker att det är väldigt glädjande att det var möjligt. Avsnittet om framtidens utmaningar för miljöpolitiken innehåller ett viktigt åtagande och en försäkran om att den ökade miljöförstöring som hotar planetens hållbarhet ska stoppas och vändas i en anda av internationellt kompanjonskap och solidaritet. Den oroväckande avvikelsen mellan åtaganden och handling måste avhjälpas. Stödet till utvecklingsländer bör ökas. Den centrala betydelsen av efterlevnad när det gäller miljön, upprätthållande av miljökrav, utkrävande av ansvar för brott mot miljön liksom främjande av försiktighetsprincipen och behovet av kapacitetsutbyggnad betonades också. Det här avsnittet berör även allvaret i de miljöhot som det internationella samhället står inför och som har presenterats i den analys som har tagits fram i The Global Environment Outlook 2000. Det är en skrift som UNEP har tagit fram och som jag verkligen kan rekommendera alla att ta till sig. Särskild uppmärksamhet bör ges åt de ohållbara konsumtionsmönster som finns bland rikare befolkningsgrupper i alla länder men särskilt i industriländerna. För att konfrontera de underliggande orsakerna till fattigdomen och de globala miljöproblemen behöver vi integrera miljömässiga beaktanden i huvudfåran av alla beslut som fattas. Trenderna i globaliseringen, med åtföljande risker och möjligheter när det gäller miljön, ställer som krav att internationella institutioner förstärks, antar nya angreppssätt och engagerar andra viktiga aktörer på helt nya sätt. Avsnittet om den privata sektorn och miljön uppmanar till ett än större åtagande för den privata sektorn att fortsätta att ta fram en ny kultur med miljömässigt ansvarstagande när det gäller användningen av en serie viktiga principer inom miljöpolitiken. Angreppssättet måste länkas till utvecklingen av renare och mer resurseffektiva teknologier i en livscykelekonomi och olika ansträngningar för att främja överföringen av miljöanpassad teknologi. Potentialen av den nya ekonomins bidrag till en hållbar utveckling bör drivas på. Avsnittet om det civila samhället och miljön betonar den ytterst viktiga roll som det civila samhället har i att aktualisera olika miljöfrågor. I det avseendet har inte minst olika miljöorganisationer gjort väldigt stor nytta. Det civila samhällets roll bör stärkas på alla nivåer genom fri tillgång till miljöinformation åt alla. Det finns ett starkt behov av ökad forskning kring uppkommande miljöproblem. Jag måste särskilt uppmärksamma hoten mot kulturell mångfald och traditionell kunskap, särskilt när det gäller den infödda befolkningen och lokala samhällen. Det finns även behov på alla nivåer av oberoende objektiva medier för en ökad medvetenhet och för utvecklandet av gemensamma miljömässiga värderingar i det globala samhället. Avsnittet om det möte som ska äga rum tio år efter Riomötet tar upp behovet av att en internationell konferens på verklig toppnivå sammankallas. Målet bör vara att injicera en ny anda av samarbete och angelägenhet när det gäller att verkligen ta itu med överenskomna åtgärder. I detta hänseende bör ratificeringen av samtliga internationella miljökonventioner och protokoll ivrigt fullföljas. Regeringar och UNEP spelar en avgörande roll när det gäller förberedelserna inför revideringen år 2002. Dessa förberedelser bör påskyndas. 2002-konferensen bör ha som mål att angripa de stora utmaningarna när det gäller hållbar utveckling. Det gäller då särskilt de effekter som fattigdomsbördan ger åt en stor del av världens befolkning, i motsats till den överflödiga och slösaktiga konsumtion och den ineffektiva resursanvändning som vidmakthålls i den onda cirkeln av miljöförstöring och ökad fattigdom. Vidare bör konferensen ta ställning till kraven på en förstärkt institutionell struktur för internationell miljöstyrning. Jag tror att man kan säga att det genom alla diskussioner som vi hade och även i Malmödeklarationen fanns en väldigt stark känsla av att det nu är tid att handla. Det har gjorts många stolta deklarationer. Vi vet hur miljösituationen ser ut. Vi vet väldigt mycket om vad som behöver göras, och nu är det tid att verkligen göra detta. Hoten ökar hela tiden, och möjligheterna att göra någonting blir kanske sämre ju längre man dröjer. För min del och för svensk del var det viktigt att vi fick ett kraftfullt genomslag för en del frågor som vi tidigare har drivit i det internationella miljöarbetet och som nu verkligen har flyttats många steg framåt. Deklarationen handlar om att miljöfrågorna ska integreras i alla sektorer. Det är en fråga som vi nu försöker förverkliga i Sverige och som vi driver i EU. Vi har nu också etablerat den här principen i det globala miljöarbetet. Ansvaret för miljöskador, liability, har en central betydelse. Näringslivet ska ta hänsyn till försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar. Miljöinformation ska finnas tillgänglig för alla. Alla globala miljökonventioner och protokoll ska ratificeras. Det kommer att betyda väldigt mycket. Och Rio + 10-mötet ska inriktas på konkreta åtgärder och på att förstärka de globala institutionerna. Det har gått ganska kort tid sedan det här mötet, men det är klart att det här också måste innebära förstärkta ansträngningar för Sverige när det gäller att vi ska ta vårt ansvar, inte minst i det globala miljöarbetet, i Malmödeklarationens anda.

Fru talman! Miljöministern! Det var väldigt intressant att få en sådan direktinformation om mötet. Den information som vi tidigare har kunnat ta del av har vi fått via TV. Det var ett par kvinnliga miljöministrar från länder som inte har kommit så långt i den s.k. utvecklingen som vi har gjort. Jag tyckte mig märka en viss kritik mot vår utveckling i den västliga delen av världen. De önskar sig inte den. De vill ha en annan utveckling. Jag skulle vilja höra efter med Kjell Larsson om de här miljöministrarna fick något utrymme bland dessa 102, om deras röster hördes någon annanstans än i TV och om det ledde till någonting konkret. Jag tyckte att det som de förde fram var väldigt intressant.
Fru talman! Ja, de kom fram. Tyvärr är det ju en mindre andel kvinnliga miljöministrar i världen än andelen kvinnliga ministrar i den svenska regeringen. Det är kanske en del av problemet. Det var naturligtvis flera kvinnliga miljöministrar som deltog mycket aktivt i diskussionen, inte minst Hon deltog mycket aktivt på ett mycket konstruktivt sätt. Det är klart att jag inte heller är nöjd med utvecklingen. Det är inte heller någon av de andra manliga miljöministrarna, på grund av det som jag angav i min information. Det går inte åt rätt håll. Det går åt fel håll. Problemen blir större. Någonting måste göras. Utan att ha sett det här TV-inslaget tror jag att jag i det här fallet är helt enig med de kvinnliga miljöministrar som Helena Hillar Rosenqvist refererade till.

Fru talman! Situationen i världen blir bara sämre, som miljöministern nämnde. Vi har alltfler stolta och vackra deklarationer om hur vi ska ta itu med miljöproblemen, men vi kommer liksom inte riktigt i kapp. Jag funderar lite över hur miljöministern tänker och på vad det är för idéer som regeringen har just inför Riomötets uppföljningsmöte. Vad är det för specifika idéer som den svenska regeringen har för att man ska kunna lyckas i den här kappkörningen om jordens överlevnad?
Fru talman! Vi har naturligtvis inte tänkt färdigt när det gäller vad vi ska göra inför den konferens som Per Lager talade om. Men låt mig säga att jag tror att miljöfrågorna, när det gäller utvecklingssamarbetet, måste komma att spela en större roll i framtiden, inte minst de globala miljöfrågorna. En mycket glädjande del av deklarationen är naturligtvis att alla ställer sig bakom att det är viktigt att ratificera miljökonventionerna. Det finns ju flera miljökonventioner som inte är ratificerade, trots att det har gått ganska lång tid sedan de färdigförhandlades. När de ratificeras kommer de också att behöva tillämpas i olika länder. Det kommer att ge en stark push framåt när det gäller miljöarbetet. Där måste vi naturligtvis se till att Sverige är med och ratificerar olika konventioner så fort som möjligt. Speciellt viktigt blir det att vi kan ratificera Kyotoprotokollet efter det möte som äger rum i Haag och som jag hoppas kommer att leda till att det här protokollet blir möjligt att ratificera. En idé av mer konkret slag som jag själv förde fram under diskussionerna är att vi måste hitta betydligt bättre vägar att överföra clean technology till de fattiga länderna, inte bara det vi kallar för ren miljöteknik, utan över huvud taget miljömässigt bra produktionsmetoder och utrustning av olika slag. I dag överförs en hel del sådan teknologi genom de direkta investeringar som privata företag gör i de här länderna. Men de investeringarna hamnar bara i ett fåtal länder, som har en stark utveckling. En stor mängd länder får aldrig tillgång till detta. Här måste vi hitta konkreta och bra sätt att använda biståndspengarna, kanske i samarbete med exportindustrin, kanske också i samarbete med UNEP, så att vi hittar bra vägar för att föra över ren teknologi. Det är naturligtvis otänkbart att alla fattiga länder ska gå igenom samma utvecklingsgång som vi har gjort. Det skulle inte jordens miljö klara av. De måste ha tillgång till bra, utvecklad teknologi för att klara sin utveckling.
Fru talman! Eftersom klimatförändringarna är det stora hotet för jorden funderar jag över om man diskuterade just ekonomiska styrmedel för att på något sätt komma bort från de fossila bränslena. Finns det en acceptans bland länderna - jag tänker framför allt på dem i västvärlden, men även de övriga - för att ekonomiskt styra bort från t.ex. koldioxidutsläppen? Sedan har jag en sista fråga: Tog man över huvud taget upp ozonuttunningen? Det antar jag att man gjorde, men på vilket sätt?
Fru talman! Ozonuttunningen var naturligtvis en viktig del av beskrivningen av de globala miljöhoten. Här finns det naturligtvis en press från den rika världen på den fattiga världen, eftersom vi så gott som har tagit bort ozonstörande ämnen från vår produktion. Men de finns fortfarande kvar. Det smugglas en hel del. Styrmedel fanns med i diskussionerna. Men det är klart att vi är mycket långt ifrån att kunna introducera globala ekonomiska styrmedel. Däremot upplevde jag vid det här tillfället, liksom i andra sammanhang när jag har diskuterat detta med mina kolleger från den utvecklade världen, att det finns ett ökat intresse för ekonomiska styrmedel. Här spelar ju vår vid det här laget ganska ordentliga erfarenhet av detta en viktig roll för det ökade intresset.
Fru talman! Jag tycker att det låter väldigt bra när miljöministern säger att det fanns en något så när samfälld uppfattning om att det nu är dags att ta itu med problemen och komma till handling. Vi har pratat mycket nog, och vi känner problemen. Det är nog min känsla också: Så är det. Det har pratats färdigt nu. Nu gäller det att se till att det genomförs också. Att det var stora problem med uppföljningen kunde man exempelvis se på UNGAS fem år efter Det är ett område som jag har funderat en del över och där det går väldigt trögt. Det är handelsfrågorna och Världshandelsorganisationens villkor och spelregler. Man diskuterar ju arbetsvillkor där och ser problemen kopplade till ILO. Nu tänker jag på miljöfrågorna där problemen är ännu större och där jag tycker att inte heller den svenska regeringen har tryckt på tillräckligt hårt. Jag tror nämligen att om man ska handla går det inte att handla genom att hänvisa till att andra konventioner finns och att det ändå sägs där. Man måste helt enkelt lyfta in frågorna, precis som Kjell Larsson sade, i alla sektorerna. Man måste in i Världshandelsorganisationens avtal för handeln så att de grundläggande villkor som krävs, så långt man nu kan komma, står i paragraferna där. Jag inser att problemet är komplicerat, det är det. Men det är den enda vägen om man ska komma till skott. Där finns också en sanktionsregim som ger möjligheter när någon bryter mot avtal. Men jag undrar: Diskuterades handelsfrågorna och miljön över huvud taget, och diskuterade man också kopplingen till Världshandelsorganisationen?
Fru talman! Handelsfrågorna diskuterades naturligtvis. De var kanske den svåraste punkten i de förhandlingar som jag ledde för att ta fram Malmödeklarationen. Det är klart att handeln är den ekonomiska globaliseringens främsta kännetecken. Så kanske man kan uttrycka det. Den har ett starkt globalt regelverk och mycket starka ekonomiska krafter ligger bakom. Det andra stora uttrycket för globalisering är miljön. Vi har talat väldigt mycket om att ekonomin håller på att globaliseras. Miljön har varit globaliserad väldigt länge. Men det finns än så länge starka konfliktytor mellan dessa. Jag har vid det här mötet och i andra sammanhang också drivit det som är den svenska regeringens ståndpunkt, att miljöavtal och handelsavtal ska vara, som det heter, ömsesidigt stödjande. Det innebär naturligtvis att miljöaspekter måste finnas med också i handelsavtalen. Vi gjorde kanske ett stort genombrott i den frågan i förhandlingarna i Montreal i vintras om ett nytt biosäkerhetsprotokoll, där vi just fick in formuleringar om handelns och miljöns uppgifter att vara ömsesidigt stödjande.

Fru talman! Det låter bra det miljöministern säger. Då skulle jag vilja fråga så här: Är regeringen beredd att fortsätta att driva de här frågorna gentemot WTO Jag inser att det kommer att ta tid och att det är komplicerat, men är regeringen också beredd att lyfta fram denna fråga i Rio + 10, en uppföljning av Riomötet, som en viktig fråga att diskutera?
Fru talman! Självfallet är vi beredda till detta. Det här är ju regeringens hållning och den driver vi i olika sammanhang. I sitt förra inlägg talade Berndt Ekholm om det möte som ägde rum fem år efter Rio. Det intressanta är att det allmänt nu används som ett exempel på hur nästa möte inte får gå till. Nästa möte måste just på grund av misslyckandet med Rio + 5 vara inriktat på handling och på åtgärder och inte så mycket på uppföljning och annat.
Fru talman! Tack miljöministern för en intressant redovisning. Jag hade tänkt ställa en fråga om koldioxiden och klimatet, men jag fick besked genom Per Låt mig säga så här: Tid att samla, tid att handla. Kan det här bli aktuella frågor i samband med värdskapet för EU år 2001, så att det blir en tidpunkt då de här frågorna och erfarenheterna från Malmökonferensen och Malmödeklarationen kan bli aktuella? På vilket sätt kommer det att tas upp?
Fru talman! Flera viktiga internationella miljöfrågor kommer att hanteras under vårt ordförandeskap. Inte minst kommer det säkert att finnas en hel del att göra på klimatområdet, eftersom vi har Haagmötet i november. Det innebär säkert krav på mycket aktivitet under vårt ordförandeskap för att driva processen mot en bred ratificering inom EU av Kyotoprotokollet och självfallet också för att vi själva ska kunna ratificera det protokollet. Dessutom kommer ju vårt ordförandeskap att präglas av en uppföljning av sektorsintegreringen inom EU, som kommer att bli en punkt vid toppmötet i Göteborg, liksom av framtagandet av ett program för hållbar utveckling, som också kommer att finnas med på agendan vid Göteborgstoppmötet. Det arbetet kommer att vara EU:s bidrag till Rio + 10-mötets arbete på att formulera en global strategi för hållbar utveckling. Det finns i högsta grad en koppling mellan vårt ordförandeskap och det fortsatta globala miljöarbetet.
Fru talman! Kan Sverige hjälpa till med att EU samarbetet kan bli en spjutspets i de viktiga frågor som berör hela världen? Finns ett sådant mål hos regeringen?
Fru talman! Det enkla svaret på den frågan är ja. Det något mer utvecklade svaret och det något mer skrytsamma svaret är att det är precis det vi gör och har gjort på miljöområdet sedan vi blev medlemmar i EU. Vi driver miljöfrågorna i EU, och vi försöker driva EU:s internationella ståndpunkter på ett bra och progressivt sätt.
Fru talman! För att slutligen kunna stänga den sista Tjernobylreaktorn har G7-länderna utsatts för ekonomisk utpressning att hjälpa till med ett omfattande stöd bl.a. till att bygga upp två nya reaktorer i Ukraina. Ryssland planerar en omfattande utbyggnad av sin kärnkraft; den kommer att bli avsevärt större i framtiden. Jag funderar över om det finns några uttalade farhågor för sådana situationer, dvs. att länder som bygger ut sin kärnkraft pressar andra länder till olika saker för att kunna lägga ned dålig kärnkraft.
Fru talman! Det går att beskriva det som händer med Tjernobyl och Ukraina på olika sätt. Jag skulle inte själv använda ordet utpressning. Landet har ekonomiska problem. Landet har problem med att ersätta energin från Tjernobyl när den sista reaktorn läggs ned. Vi har ett intresse av att kärnkraftverket ska läggas ned. Det finns klara säkerhetsproblem. Vi har från svensk sida via EU medverkat till säkerhetsarbetet runt Tjernobyl. Det är klart att det är motiverat att genomföra någon form av hjälp till ett land som avvecklar en så pass dominerande energikälla som det är fråga om i det här fallet. Vi är också aktiva i säkerhetsarbetet i Ignalina. Vi ökar nu vårt bidrag till säkerhetsarbetet. Vi har både bilateralt samarbete och samarbete via EU. Jag ska nästa vecka i väg på en konferens i Litauen just för att markera det ökade stödet för det säkerhetsarbete som pågår där.
Fru talman! Jag menar att Ukrainas utpressning består i att man till varje pris vill ersätta Tjernobyl med nya kärnreaktorer. Man går inte med på att ersätta Tjernobyl med annan bättre och säkrare energi. Den utpressningssituationen är obehaglig, och jag förmodar att miljöministern också tycker det.
Fru talman! Jag ser naturligtvis hellre att kärnkraften ersätts med uthålliga energikällor. Vi tycker dessutom att det borde finnas stora möjligheter att göra så.

Fru talman! Jag har två frågor. Den ena frågan rör miljö och handel. Den svenska linjen när det gäller relationen miljö och handel är att miljöavtal och handelsavtal ska vara ömsesidigt stödjande. Så är inte fallet i dag. Jag vet att den linje Sverige accepterade att EU skulle driva inte var att miljöavtal och handelsavtal skulle vara ömsesidigt stödjande. Det är positivt att alla miljökonventioner ska ratificeras, men vilken tyngd har egentligen miljökonventionerna när handelsavtal alltid går före? T.ex. WTO:s handelsavtal TRIPS 27.3b strider mot konventionen om biologisk mångfald. Hur avser regeringen driva frågan att miljökonventioner åtminstone ska likställas med handelsavtal? De borde, enligt mitt tycke, egentligen stå över handelsavtalen. Jag har en konkret fråga när det gäller hur Sverige driver miljöfrågor i EU-sammanhang. Jag vet att miljöministern stöder frågan om miniminivå på koldioxidskatt. Jag har ställt frågan till andra ministrar i den svenska regeringen, bl.a. handelsministern, finansministern och näringsministern, om på vilket sätt man i EU-sammanhang driver frågan om miniminivåer på koldioxidskatt. Då hänvisar ministrarna alltid till någon annan. På vilket sätt driver Sverige på EU nivå frågan om miniminivåer på koldioxidskatt?
Fru talman! Jag driver frågan i mina sammanhang. Jag har stött tanken i flera diskussioner i mitt ministerråd. Jag utgår från att andra ministrar gör det också. Annars får jag väl ha ett resonemang med dem. Handelsavtalen har varit och är fortfarande i allt väsentligt inte ömsesidigt stödjande gentemot miljökonventionen. Vi arbetar för att det ska bli så. Jag ser framstegen i Montreal som ett uttryck för att vi är på väg att förändra balansen mellan miljöavtal och handelsavtal. Vi ska inte glömma att de förhandlingarna rörde en central och viktig fråga med nära anknytning mellan handels och miljöfrågor, nämligen frågan om hantering av levande modifierade organismer - något som handlas brett över världen. Vi hade en tuff förhandling med inte minst det som kallas för Miamigruppen, dvs. med USA, Kanada, Argentina och ytterligare några länder som producerar mycket spannmål. Vi lyckades få fram en formulering med innebörden att det här ska ses som ömsesidigt stödjande. Jag är kanske optimist, men jag tror att detta var att bryta isen för ett nytt förhållande mellan handelsavtal och miljökonventioner. Jag tänker naturligtvis envist och intensivt fortsätta att arbeta med detta.
Fru talman! Att säga att miljöavtal och handelsavtal kan vara ömsesidigt stödjande är lite grann en lek med ord. Det är ofta ett faktum att handelsavtal strider mot miljöavtal. På vilket sätt vill man se till att de blir ömsesidigt stödjande? Tänker man t.ex. driva frågan att det ska finnas en sanktionsregim inom FN:s ram? Det är den linjen som vore allra vettigast att genomföra. När det gäller hur Sverige driver frågan om miniminivåer på koldioxidskatt inom EU skulle jag rekommendera miljöministern att läsa EU nämndsprotokollen. Jag har ställt frågan till flera ministrar. De driver inte denna fråga i sina respektive råd. Det är en fråga som rör den inre marknaden, och det är en fråga som rör andra råd än bara miljöministerrådet. Jag rekommenderar verkligen miljöministern att ta upp frågan med sina kolleger.
Fru talman! Jag tar emot alla rekommendationer jag får, och jag ska försöka leva upp till dem. Det här verkar vara en hyggligt bra rekommendation. Jag har aldrig påstått att förhållandet mellan miljö och handelsavtal i dag är ömsesidigt stödjande, men det är en stark ambition att de ska bli det. De globala miljöfrågorna måste få en större roll i de internationella handelsavtalen. Jag och den svenska regeringen arbetar för det. Det finns ett starkt motstånd och kraftiga ekonomiska intressen som vill förhindra detta och behålla handeln så fri som möjligt från miljöeffekter. Det innebär att det här är ett arbete som är mödosamt och som förmodligen kommer att ta tid.

Fru talman! Vi behandlar nu betänkandet Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter, m.m. I det här sammanhanget handlar "m.m." om yrkanden från allmänna motionstiden, t.ex. om sänkt mervärdesskatt för djurparker och slopad mervärdesskatt för cirkus, teater, balett samt operaföreställningar. Momsen på entréavgifter till djurparker är i dag den högsta allmänna momssatsen, 25 %. Den infördes i samband med den stora skattereformen 1989/90 och alltsedan dess har det funnits motioner i riksdagen med krav på att djurparker i momshänseende ska jämställas med museer. Ett enigt utskott anser att mervärdesskatten på entréavgifter till djurparker ska sänkas från dagens generella nivå på 25 % till 6 %. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag om att momssatsen på entréavgifter ska vara densamma som avseende museer, alltså 6 %, inför årsskiftet 2000/01. Utskottet menar att det kan synas rimligt att mervärdesskatten när det gäller djurparksverksamhet inte ska vara högre än den som gäller för museerna. Man kan tycka att det är lite konstigt att det i dag är 6 % moms på entréavgiften för att titta på uppstoppade djur eller djurskelett på ett museum medan det är Riksdagen har tidigare uttryckt att den reducerade momssats som rådande EG-direktiv tillåter ska förbehållas verksamhet som tydligt utgör en del av kulturområdet. Utskottet gör bedömningen att djurparkernas verksamhet uppfyller detta krav. Seriösa djurparker har ett högt kulturvärde. De har t.ex. stor betydelse för bevarandet av utrotningshotade djurarter. När det gäller kd:s yrkanden i motion Sk325 om att cirkus, teater, balett och operaföreställningar helt ska undantas från mervärdesskatt är utskottet inte berett att vidta en sådan förändring. En momssats på "nollnivå" skulle innebära betydande statsfinansiella kostnader och står dessutom inte i överensstämmelse med EU-reglerna. Genom dagens bestämmelser där de här områdena beskattas med en momsnivå på 6 % har vi redan i dag tagit till vara de möjligheter som EU-reglerna tillåter just genom att vi tillämpar en reducerad momssats. Fru talman! Så över till detta betänkandes huvudärende: mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter. Uthyrning av fast egendom är undantaget från skatteplikt inom momssystemet. Detta kan naturligtvis vara till fördel för kunder som inte är skattskyldiga. Det kan t.ex. gälla en ideell förening. Men det kan uppstå negativa effekter i en kedja av näringsidkare genom att mervärdesskattekostnaden på tidigare inköp måste övervältras på nästa led utan att kunna lyftas av. För att undanröja de här kumulativa effekterna infördes 1979 en frivillig skattskyldighet vid uthyrning av rörelsefastigheter och rörelselokaler. Fru talman! Systemet är krångligt med många detaljföreskrifter och med basbreddningen i samband med skattereformen och genom EU-inträdet har systemet komplicerats ytterligare. Utifrån detta är det mycket angeläget att ändra reglerna så att de rättsliga och administrativa problemen minskar. En obligatorisk skattskyldighet skulle med all sannolikhet leda till praktiska och administrativa vinster och skulle dessutom stå i bättre överensstämmelse med mervärdesskattesystemet i övrigt. Trots detta ställer sig utskottsmajoriteten bakom regeringens förslag om att skattskyldigheten även fortsättningsvis ska bygga på frivillighet. Det beror främst på de uppenbara problem som kan uppstå med höjda hyresnivåer för hyresgäster som inte är skattskyldiga. procentig höjning av de samlade hyreskostnaderna skulle innebära en ökning enbart av studieförbundsavdelningarnas samlade kostnader med 75-100 miljoner kronor. Gjorda beräkning kan få illustrera ett problem som naturligtvis gäller för hela den ideella sektorn. Fru talman! Att, som Vänsterpartiet föreslår, kompensera de ideella föreningarna med riktade bidrag i ett system med obligatorisk skattskyldighet finner inte utskottsmajoriteten vara en bra och rättvis lösning. Det skulle bli omöjligt att på ett rättvist och korrekt sätt fördela de här kompensationsbidragen. De små ideella organisationerna skulle lätt kunna drabbas orättvist och ha svårt att hävda sina rättmätiga anspråk. Det skulle dessutom kunna bli väldigt dyrt för staten. Utskottsmajoriteten anser alltså, liksom regeringen, att skattskyldigheten vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter även fortsättningsvis ska vara frivillig. Utskottsmajoriteten tillstyrker de regeländringar som regeringen föreslår och som syftar till att minska de administrativa och rättsliga problemen. T.ex. sker en viss utvidgning beträffande kretsen av skattesubjekt, och en möjlighet till skattskyldighet under uppbyggnadsskedet införs. Dessutom ska övergången till en ny ägare på fastighet som redan omfattas av frivillig skattskyldighet helt kunna ske utan särskild ansökan. Fru talman! Ett mycket komplicerat område inom regelsystemet är metoderna för att i efterhand korrigera avdrag för ingående skatt när avdraget i efterhand framstår som felaktigt - dvs. systemen för återföring och jämkning. Återföringsreglerna har funnits med ända sedan möjligheten till frivillig skattskyldighet infördes Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att bestämmelserna om återföring av skatt ska slopas. Samtliga regler som behövs för att i efterhand korrigera avdrag för ingående skatt inpassas i stället i jämkningssystemet. De här förändringarna föreslås till största delen utifrån att de tidigare jämkningsreglerna fått oönskade rättsliga och administrativa konsekvenser, oftast till nackdel för fastighetsägarna. Det har varit väldigt tungt för fastighetsägare och skattemyndigheter att hantera två system för korrigering av ingående skatt. Eftersom det efter EU-inträdet är nödvändigt att ha någon form av jämkningsregler är det naturligt att det är återföringssystemet som slopas. Utskottsmajoriteten tillstyrker också att jämkningsreglerna kompletteras med ett antal detaljbestämmelser bl.a. om vilka slags investeringsvaror och fastigheter som jämkningsskyldigheten ska omfatta, i vilka fall och hur jämkning ska ske samt korrigeringstidens längd. Denna föreslås vara tio år, vilket innebär att underlag i extremfallet måste bevaras i 17 år. Att det blir så beror på en föreskrift i skattebetalningslagen om att underlag ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden löpte ut. Att fastighetsägaren under ett så stort antal år måste bevara fakturor på grund av de här reglerna kan verka aningen besvärligt. Men det är ganska troligt att fastighetsägaren ändå skulle ha bevarat dessa dokument eftersom det handlar om kostnader för utförd ny-, till eller ombyggnad. Då behöver fastighetsägaren de här handlingarna för bevisning t.ex. vid reavinstbeskattning. Fru talman! Utskottet tillstyrker också att upplåtelse av terminalanläggning till trafikutövare görs skattepliktig. Skatteplikten kommer bl.a. att omfatta av SJ förvaltade terminalanläggningar för persontrafik med tåg och buss. Bakgrunden till detta är att de terminalanläggningar som SJ förvaltar alltmer kommer att upplåtas till andra trafikoperatörer. För att inte trafikoperatörerna och i slutändan konsumenterna ska belastas av investerings och driftskostnader tillstyrker utskottet detta. I övrigt har utskottet vid granskning av lagförslagen vidtagit vissa justeringar och preciseringar. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Det innebär bifall till motionerna Sk750 och Sk669 samt delvis till yrkande 20 i motion Sk325. Med detta betänkande är också motion Sk730 i allt väsentligt tillgodosedd.
Fru talman! Lena Sandlin-Hedman säger att systemet är krångligt. Ändå föreslås nu ännu krångligare regler. Lena Sandlin-Hedman säger också att generell skattskyldighet naturligtvis hade varit bäst, att det hade uppfyllt syftet med propositionen och betänkandet, men hävdar att det skulle drabba de ideella organisationerna. Vi har föreslagit en lösning på annat sätt. Då säger man att Folkbildningsinstitutets beräkningar får illustrera problemet. Men problemet är just att de inte gör det, för där räknas fram en 25-procentig ökning rakt av. Hänsyn tas inte till det värde som avdragsrätten avseende den ingående momsen skulle ha haft i sammanhanget. Dilemmat med propositionen och betänkandet är just att man inte har gått till botten med det här problemet. Det finns ingenting som illustrerar detta. Antingen man skulle gå bidragsvägen eller någon annan väg så skulle de små föreningarna eventuellt missgynnas, säger Lena Sandlin-Hedman. Men på deras hyresfakturor är ju momsen utskriven! Det är exakt angivet hur stor den är. Man skulle kunna ha en generell, procentuell andel av momsen som man t.ex. får räkna av eller får ett bidrag för. Återföringsreglerna är redan i dag väldigt komplicerade. När man nu går över till de nya jämkningsreglerna blir det ytterligare komplikationer i samband med det. Jag vill erinra om förra veckan, när man hade ett skatteseminarium där konsulterna själva sade: Detta är den mest konsultvänliga lagstiftning vi har sett på många år. Är det den typen av skattelagstiftning som vi ska jobba med i dessa förenklingstider? Lena Sandlin-Hedman säger att problemen beror på skattebetalningslagen. Nej, de beror inte på skattebetalningslagen - de beror på de jämkningsregler som man lägger fram förslag om här.
Fru talman! Det är riktigt som Vänsterpartiet säger - att en obligatorisk skattskyldighet med all sannolikhet skulle innebära praktiska och administrativa vinster. Det skulle dessutom stå i bättre överensstämmelse med mervärdesskattesystemet i övrigt. Det håller jag med om. Men anledningen till att vi ändå väljer att fortsätta med den frivilliga skattskyldigheten är att vi värnar de ideella föreningarna. Vi ser uppenbara risker för att de ideella föreningarna skulle drabbas av väsentligt högre hyror - och det vill inte vi medverka till. När det gäller jämkningsreglerna så påstår Vänsterpartiet att de kommer att skapa stora problem, inte bara för skattemyndigheterna utan framför allt för fastighetsägarna. Men både skattemyndigheter och fastighetsägare välkomnar ju att förändringar genomförs! I våra kontakter har de sagt att de förenklingar som utskottsmajoriteten ställer sig bakom om att minimera ansökningsförfarandet och beslutsfattandet vid överlåtelse av fastighet kommer att underlätta mycket. Skattemyndigheterna tycker t.ex. att det nya förslaget är bättre och kommer att kunna få en bättre tillämpning. Som exempel kan jag nämna att skattemyndigheterna i Stockholm tidigare tyckte att detta var oerhört komplicerat. Men nu, när de har fått sätta sig i det nya förslaget, menar de att de hittar möjligheter till förenklingar i sina rutiner som de inte kunde hitta tidigare. Nu kommer det att krävas färre beslut, och de har att hantera ett enda jämkningssystem jämfört med två, som det var tidigare. Vänstern har ett förslag om att införa ett föreningsbidrag som kompensation. Jag menar att detta skulle bli oerhört komplicerat och kunna bli oerhört dyrt för staten. Komplicerade system har ju Rosengren argumenterat starkt emot här i dag, så jag vill fråga Per Rosengren: Hur har Vänsterpartiet tänkt sig att utforma bidragssystemet? Ska varje enskild förening kompenseras för den faktiska ökade hyreskostnaden, eller har man tänkt sig ett mer generellt system? Och hur menar Per Rosengren att vi i så fall i varje enskilt fall ska kunna kontrollera hur stor den egentliga hyran skulle ha varit, och med hur mycket som den har höjts på grund av momspåslaget?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att grundhanteringen av detta blir enklare. Det är ingen som förnekar det. Men när det gäller de svåra reglerna, så blir de ännu svårare! Det kommer att ta väldigt mycket tid av t.ex. revisorer när de är ute och ska handha de nya reglerna. Ni värnar ju inte de ideella organisationerna. Vad ni värnar - det har vi faktiskt ett uttalande från förra veckans seminarium om - är konsultverksamhet på området! Detta skulle inte kosta staten några pengar. De pengar som man får i momssystemet återbetalar man i det läget. Det kommer alltså att bli plus minus noll i den statliga budgeten. Man får in momspengar, och de använder man till att återföra. Hur reglerna sedan ska utformas har vi skrivit här - det ska vi återkomma med. Det är inte så svårt att se hur stor momsdelen är av en hyra som en förening erlägger. Återbetalningen till föreningen kan ske på tremånadersbasis eller halvårsbasis, och vara en viss procentsats av detta. Det måste naturligtvis bli något generellt system, men ett sådant system skulle mycket väl kunna fungera. Det skulle också se till att de ideella organisationerna i det här fallet inte skulle drabbas ett dugg. Men det som ni gynnar med ett sådant här system är bara konsultverksamheten. Det har konsulterna själva vid ett seminarium förra veckan konstaterat. Så är det. De jublar!
Fru talman! När det gäller vilka vi värnar förbehåller jag mig rätten att tycka och tolka själv. Jag vill inte att Per Rosengren ska tolka in om jag värnar ideella föreningar eller några konsulter. Vi socialdemokrater värnar de ideella föreningarna, och det är därför som vi lägger fram detta förslag. Jag tror att det Rosengrenska bidragssystemet skulle bli oerhört dyrt för staten. Som Per Rosengren sade i sitt anförande måste man nämligen komma ihåg att ett system med obligatorisk skattskyldighet inte med automatik gör att staten får in mer pengar till statskassan. Redan i dag betalar man en del moms i hyran. Vid en obligatorisk skattskyldighet är risken ganska stor att uthyraren direkt lägger 25 % på hyran utan att ta hänsyn till att det redan i dag finns moms i hyran. Om man då t.ex. skulle kompensera de ideella föreningarna med 25 % rakt av via ett bidrag så kommer det att bli en ökad utgift för staten. Man kan undra var Per Rosengren vill ta de pengarna. Vad är det som man vill offra för att kunna finansiera detta?

Fru talman! I detta betänkande behandlas också, som vi har hört, moms på djurparker. Moderaterna har under flera år stött förslag från bl.a. moderata motionärer som har gått ut på att entréavgifterna till djurparker ska momsbeläggas med 6 % i stället för 25 %, som i dag. Det är därför med stor tillfredsställelse som vi nu ser att detta förslag har en majoritet bakom sig. När det gäller djurparker ska den folkbildande funktionen vad avser kännedom och kunskaper om djur inte underskattas. Vissa djurparker bedriver dessutom zoologisk och veterinärmedicinsk forskning. Mot bakgrund av detta är det uppenbart att djurparkerna har en funktion som kan jämställas med andra kulturverksamheter som har lägre moms, eller ingen moms alls. Enligt EU:s sjätte momsdirektiv får medlemsstaterna tillämpa reducerade skattesatser på kulturområdet - och däri inbegrips djurparker. Det är därför naturligt att de ges denna möjlighet även i Det finns redan i dag i Sverige en lägre momssats på sådant kulturutbud som t.ex. teater och cirkus. Därför är det nu hög tid att även djurparker får tilllämpa denna lägsta momssats. Vi yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag känner att det är nödvändigt att reda ut begreppen om hur en hyra sätts. Om en generell momsskyldighet införs så läggs den inte automatiskt på med 25 %. En hyra framförhandlas utifrån den kostnadsbild som fastighetsföretaget har. Om man får avdrag för ingående moms är ju kostnadsbasen lägre. Lägger man sedan momsen på det så får inte det fullt genomslag med 25 %. Jag tycker att man i en skattedebatt måste utgå från verkligheten som den ser ut, och inte sprida direkt felaktig information om hur detta slår. Utredningen gjorde fullkomligt klart på den här punkten att någon 25-procentig höjning skulle det absolut inte bli fråga om. Jag beklagar att utredningen inte hade med de ideella organisationerna redan i inledningsskedet, så att man hade kunnat reda ut de här problemen. Då hade vi i dag kunnat ställas inför ett helt annat betänkande, där vi faktiskt hade kunnat ha en generell mervärdesskattskyldighet. Men detta sjabblades bort av utredningen, och det har inte blivit bättre behandlat av regeringen sedan när den lade fram den proposition som slutligen har blivit ett betänkande. Jag tror att det är viktigt att vi här för fram riktig information, och inte för att försöka klara av den egna debatten går ut och ger direkt felaktig information.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att vi för en riktig och saklig debatt här i kammaren. Om detta kan jag hålla med Per Rosengren. Det som jag försökte anföra var att det är svårt att bedöma hur stor del av den ökade hyreskostnaden som en ideell förening kan få. Det är svårt att bedöma hur stor del av hyreskostnaden som momspåslaget utgör. Enligt min uppfattning måste man bygga upp en ganska stor administration för att i varje enskilt fall kunna se hur stor del av hyreshöjningen som består av momspåslaget. Det var detta som jag försökte att ge en bild av. I övrigt hänvisar jag till mitt tidigare anförande.
Fru talman! Det är ju precis det som jag har sagt, att man ganska enkelt skulle kunna komma fram till den procentuella andelen. Det handlar om t.ex. 60 %. I det sammanhanget vill jag också påpeka att jag har svårt att se hur påståendet att detta skulle kosta staten en massa pengar kan stämma. Genomför man den generella momsredovisningen skulle det inte innebära att staten tappar några pengar. Jag tycker att debatten här har visat att man redan nu borde införa en generell mervärdesskattskyldighet. Jag tror att vi kommer att ha en sådan inom fem år. Det kommer vi att få ta ställning till här i kammaren. Då får jag återkomma och peka på den reservation som vi i dag har avgett.
Fru talman! Per Rosengren kan sia om framtiden som han vill. Men faktum kvarstår ju, att Vänsterpartiet är det enda parti i denna kammare som i dag argumenterar för en obligatorisk skattskyldighet. Samtliga övriga partier har tagit ställning för att en frivillig skattskyldighet är det som ska råda även fortsättningsvis. Vi får väl ta debatten igen om fem år så får vi se om Per Rosengren siade rätt in i framtiden eller inte.
Fru talman! Lena Sandlin-Hedman säger att vi är det enda partiet som framför denna åsikt, men den kan visa sig vara riktig. Lena Sandlin-Hedman har ju själv sagt att det bästa vore att nu genomföra en generell skattskyldighet, men att man backar därför att man inte vet hur stor andel av momsen som drabbar de ideella organisationerna. Det är det enda argument som man har framfört här i dag, och det är ett oerhört svagt argument för att inte genomföra denna förändring. Dessa jämkningsregler kommer att utvärderas. Återföringsreglerna är egentligen enklare, men skattemyndigheterna struntar i dem emellanåt därför att det är alldeles för komplicerat att tillämpa dem. Det skapar för många kontroverser med fastighetsägare, och man lägger ned alldeles för mycket tid. Med de nya jämkningsreglerna kommer det att bli många gånger värre.

Fru talman! När man ska lyckas inom schlagerbranschen är det inte ovanligt att man använder några gamla strofer av tidigare succélåtar - allt för att folk ska känna igen sig. Skatteutskottets betänkande 1999/2000:22 med den säljande titeln Vissa punktskattefrågor innehåller ett antal gamla välkända strofer. Alla väcker dessutom känslor och engagemang. Vad sägs om alkohol, kärnkraft och jordbrukets energibeskattning? Detta nykomponerade betänkande, byggt på dessa gamla välkända frågor, skulle kunna ha blivit en riktig succé, en riktig vinnare om bara utskottets majoritet lagt in de rätta stroferna och vågat spela ut för fullt och framför allt inte spelat och sjungit falskt. I stället blir det en halvkvävd visa som aldrig kommer att nå några förstaplatser. Skälen till detta kommer här. Att det skulle bli ett problem för exportbutiker på våra flygplatser när de inte fick ha obeskattade och beskattade varor i samma butik var givet och förutspått av många. Det är lätt att säga: Vad var det vi sa! Men jag ska inte göra det. Verkligheten har emellertid kommit i kapp den socialdemokratiska regeringen. Ett steg tas nu för att ge de svenska exportbutikerna bättre konkurrensmöjligheter och mindre krångel. Men utskottsmajoriteten vågar inte ta steget fullt ut. Nej, beskattad alkohol ska fortfarande inte få säljas i exportbutik. Systembolagets monopolställning omöjliggör detta. Vi moderater vill att det som ett första steg ska göras möjligt för exportbutiker att sälja beskattad alkohol. Naturligtvis behövs det då ändringar i detaljhandelsmonopolet. När det gäller alkoholpolitiken har vi svenskar fråntagits allt ansvar och försetts med statliga livremmar och hängslen, även om dessa snart måste bytas ut mot egna livremmar och hängslen, dvs. eget ansvar - detta när vi successivt inför EU:s införselregler som gäller för privatpersoner. Men fortfarande agerar utskottsmajoriteten världssamvete i förhållande till resenärer till tredje land. De ska minsann inte få ta eget ansvar och hålla reda på hur mycket de får föra med sig till respektive hemland. De begränsningar som föreslås är desamma som i dag gäller för svenskar inom EU. Såvitt jag har förstått kommer det inte att vara möjligt att ha olika införselregler vid yttre och inre gräns inom EU, så också här lär väl verkligheten komma i kapp den socialdemokratiska regeringen. När det gäller alkoholpolitiken vågar utskottsmajoriteten alltså inte sjunga ut. En liten detalj - men ack så viktig - är att vi moderater, till skillnad från utskottsmajoriteten, vill att också stöld ska omfattas av skattefrihet för alkohol och tobaksvaror som provianteras utan skatt. Utskottsmajoriteten tycker att skattefriheten endast ska gälla för olyckshändelse och vid force majeure. Fru talman! Det är uppenbart att det finns en strategi från ett antal partier att långsamt och plågsamt strypa kärnkraftsindustrin genom olika politiska beslut. Utskottsmajoritetens förslag innebär att ytterligare en snara läggs kring halsen på kärnkraftsindustrin. Förslaget innebär att produktionsskatten på kärnkraft som i dag beräknas per kilowattimme förändras från att vara en rörlig skatt till att bli en fast skatt. Denna skatt kommer att tas ut månadsvis med 5 514 kr per megawatt av kärnkraftsreaktorns högsta tillåtna termiska effekt. Vi moderater vill över huvud taget inte ha någon produktionsskatt på kärnkraftsel. Särskilt styrande produktionsskatter bör endast tas ut när produktionen ger upphov till negativa externa miljöeffekter. Den rent fiskala skatten på kärnkraftsel bör inte utformas som en produktionsskatt. En fast skatt på kärnkraftsanläggningar är en ren straffskatt, eftersom den ska betalas oavsett om el produceras eller ej. En fast skatt, som utskottsmajoriteten föreslår, ger en klar signal om att man ska minska på service, reparations och underhållsarbetet. Vi yrkar avslag på den föreslagna fasta skatten på kärnkraft. Dessutom vill vi att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkning av den särskilda produktionsskatten på kärnkraft med 0,5 öre. Här tycks utskottsmajoriteten följa fel dirigent - dvs. den gröna - som bestämt sig för att sabotera det tänkta mästerstycket. Fru talman! Ska vi ha jordbruk och jordbrukare i Sverige får vi se till att ta bort de konkurrensnackdelar som det svenska jordbruket har i form av höga punktskatter på energi, el, diesel och handelsgödsel. Visst innebär dagens betänkande en hel del förbättringar, men det klingar falskt eftersom den nedsättning av jordbrukets energibeskattning som utskottsmajoriteten föreslår utesluter en majoritet av jordbruken från dessa skattenedsättningar på grund av diverse beloppsbegränsningar. Den energiskattelättnad som föreslås ska medges efter ansökan genom kvartalsvis återbetalning av skattebeloppet som uppgår till minst 1 000 kr. Denna beloppsbegränsning gör att ca 3 000 jordbruksföretag kommer att omfattas och att ca 10 000 jordbruksföretag hamnar utanför. Ni hörde rätt! Alltså 3 000 kommer att omfattas av socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag medan 10 000 hamnar utanför. Är detta rättvist? Det här är verkligen en intressant definition av ordet rättvisa från sådana partier som socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern som ofta tar det ordet i sin mun. Vi får nu höra om ni tycker att det är rättvist. Om inte, har ni chans att säga ifrån i dag, och ni har också möjlighet att rösta för moderaternas förslag. Moderaterna tycker inte att utskottsmajoritetens förslag är rättvist. När det gäller skattefriheten för el föreslås ett system med återbetalning av belopp som överstiger 1 000 kr per årsperiod. Denna av utskottsmajoriteten valda gräns innebär att 55 000 omfattas av lättnaden medan 30 000 hamnar utanför. Rättvist? Nej. Frågan är: Ska vi inte ha några småjordbruk i Sverige? Förslaget i skatteutskottets betänkande, som en majoritet med socialdemokrater, vänster och miljöpartister står bakom, ger ett annat budskap. Här sjungs det alltså rejält falskt som alla kan höra, inte från Moderaterna utan från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som utesluter så många jordbrukare från den utlovade konkurrensförbättringen. Moderaterna vill inte försena införandet av nedsättning, som vi för övrigt ville införa redan från den 1 januari i år. Men vi anser att vår modell är mindre administrativt komplicerad och mer rättvis. Vår modell, som vi vill att regeringen snabbt ska arbeta fram, innebär att jordbrukare i sin inkomstdeklaration ska få begära reduktion för energiskatten och för hälften av koldioxidskatten på eldningsolja. Samma ska gälla för el. Vår modell är enkel och innebär mindre byråkrati, eftersom deklarationerna kontrolleras i vanlig ordning. Jordbruksföretag med höga energikostnader kan ansöka om preliminärskattejämkning för att slippa ligga ute med pengar. Dessutom, och det är det viktigaste, behövs ingen beloppsgräns av administrativa skäl i vårt förslag. Finessen, fru talman, med Moderaternas förslag är att alla jordbrukare - jag upprepar: alla jordbrukare - får del av skattelättnaderna. Vidare föreslår vi att skatten på diesel som används för arbetsredskap, bl.a. inom jordbruket, ska beskattas med 53 öre per liter och att skatten på kväve i handelsgödsel ska tas bort. Som alla har hört är Moderaternas komposition fulländad och kommer att bli en guldskiva - alkoholförsäljning i exportbutikerna, ingen begränsning för tredjelandsresenärer, kärnkraften stryps inte långsamt utan ges schysta villkor och alla jordbrukare får del av energiskattenedsättningarna - medan utskottsmajoritetens komposition blir en riktig flopp, trots att det fanns goda grundförutsättningar för en hit från början. Ett bra grundmaterial räcker inte om vare sig tonsättare, dirigent eller kör kan noter och är beredda att sjunga och spela samma låt. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 5, men givetvis står vi moderater bakom alla våra reservationer.

Fru talman! Betänkandet som vi har att ta ställning till behandlar ett flertal områden. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 6 under mom. 4 men står givetvis bakom även övriga kristdemokratiska reservationer. Kristdemokraterna anser det vara av ondo med punktskatter som genom sin konstruktion blir kostnadsdrivande eftersom momsen läggs ovanpå punktskatten. Det är viktigt med trygga signaler i skattesystemet. Kärnkraftsbeskattningen och energibeskattningen är sådana skatter som medborgarna nogsamt noterar, och skatter kommer därför att slå fel i många fall. Kärnkraftsbeskattningen blir en snara och straffskatt för kärnkraftsindustrin. Förändringen från en rörlig till en fast skatt kommer med stor sannolikhet att drabba producenterna helt fel. Även om regeringen anser att detta ska vara kostnadsneutralt, enligt propositionen, görs beräkningarna baserade på en maximal effekt. Oavsett om produktionen är hög eller låg av ett eller annat skäl, blir skatten densamma, alltså baserad på maxproduktion. Sverige är förmodligen ensamt om att ta ut en effektskatt månadsvis per megawatt. Detta är märkligt. Skatteintäkterna på denna beskattning är inte mindre än 2 miljarder, en hög skatt med andra ord. Regeringen borde snarare få i uppdrag att se över om det är lämpligt med en så pass ofördelaktig beskattning som uppfattas som en betydande tröskeleffekt, speciellt i händelse av att kärnkraftverk kan tvingas till oplanerade avställningar. Man skulle t.o.m. kunna ställa frågan om detta är förenligt med gällande lagstiftning. Trafikbeskattningen, fru talman, vill jag också beröra. Kristdemokraterna delar i stort förslaget om att bilparken bör förnyas. Det kan då vara ett medel att uppmuntra fordonsägare att byta bil och därmed erhålla en lägre beskattning. Bilar som uppfyller kraven för miljöklass 1 i bilavgaslagen ska således gynnas i skattehänseende. Det tycker vi är ett bra och rimligt förslag och ställer oss bakom den delen av betänkandet. När det gäller omläggningen av jordbrukets energibeskattning har jordbruksnäringen av regeringen i budgetpropositionen blivit lovad en skattelättnad på ungefär 330 miljoner kronor. Detta har vid olika tillfällen bekräftats av regeringens företrädare. Men om man tar del av propositionen kan man läsa att av de 330 miljonerna återstår endast 220 miljoner kronor. Skattelättnaden skulle enligt tidigare löfte likställas med tillverkningsindustrins energibeskattning. Trädgårdsnäringen är en näringsgren som ofta har verksamhetsformen kooperativ. Dessa företagsformer och näringar får inte missgynnas ur energiskattehänseende, anser vi. Det finns de företag som har skattelättnader och det finns de som saknar desamma. Det är inte rättvist att låta vissa företagsformer inom samma näring erhålla skattelättnader. Jag vill ställa en fråga till Grankvist: Varför ska man missgynna och särbehandla de företag som valt att samarbeta i kooperativ inom samma näring? Finns det ett bra svar på frågan? Kristdemokraterna anser att kooperativen ska erhålla motsvarande energibeskattningsnedsättning som företag i samma bransch med motsvarande SNI-kod. Återbetalning av energiskatter är ett annat ämne i betänkandet som redan har berörts. Här anser regeringen att myndigheterna ska tillgodoses i första hand och i andra hand att de som producerar och möjliggör den verkliga skatteinbetalningen ska tillgodoses. Beloppsgränsen på 1 000 kr innan skattebefrielse medges förefaller vara helt fel. Gränsen är alltför hög. Kristdemokraterna anser det vara bättre med möjlighet till kvartalsvis utbetalning i stället för årsvis. Slutligen, fru talman, vill jag också beröra skatteryggsäcken. Jag har i all korthet berört jordbrukets energibeskattning. El och bränslebeskattningen är i vanliga fall en liten del av jordbrukarnas s.k. skatteryggsäck. Det är synnerligen viktigt att jordbrukarna får möjlighet att ställa av sig sin ryggsäck i ett hörn och där glömma bort densamma. Kristdemokraterna har därför med anledning av årets vårproposition anslagit ytterligare 1,6 miljarder utöver regeringens förslag, som vi anser ska användas just till skattelättnader för jordbruket. Avsikten är att man i så fall ska kunna använda pengarna till att sänka dieselskatt och övriga el och energiskatter till en kostnad av ca 1,2 miljarder. Utöver detta anser vi att de i runda tal 360 miljoner kronorna ska avsättas till att återbetala skatten på handelsgödsel. Det är nödvändigt med en konkret minskning av nämnda energiskatter för jordbrukarna.

Fru talman! Betänkandet om vissa punktskatter avhandlar så vitt skilda frågeställningar som regelsystemet för s.k. exportbutiker, skatten på kärnkraftsel och jordbrukets energibeskattning. Förslaget till kammaren om regelsystemet för försäljning i exportbutiker innebär lättnader och förenklingar gentemot nuvarande regelsystem. Även det nya regelsystemet innehåller emellertid strikta undantag för försäljning av alkohol i exportbutikerna vid t.ex. våra flygplatser. Det innebär att resande till EU-land inte kan köpa beskattade alkoholvaror i exportbutiker. För de nya reglerna för försäljning i exportbutiker finns en bred majoritet i utskottet. Det är endast moderaterna som avviker. De vill bl.a. upphäva Systembolagets detaljhandelsmonopol, vilket skulle innebära ytterligare steg mot en kraftig uppluckring av den sammanhållna och restriktiva alkholpolitik som givit Sverige en tätplats i världen när det gäller låga alkoholskadetal. Vi anser att det är viktigt att slå vakt om den svenska alkoholpolitiken för att motverka alkoholkonsumtionens skadeverkningar. Vi kommer att få anledning att återkomma till det under nästa betänkande. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet i denna del. Fru talman! Jordbrukets energibeskattning har debatterats livligt under senare år. Den har också utretts och remissbehandlats brett och allsidigt. Det har därvid framstått som otvetydigt att det svenska jordbruket har en klar konkurrensnackdel på kostnadssidan gentemot sina europeiska yrkesbröder, bl.a. beroende på energibeskattningens utformning. Effekterna av den här konkurrensnackdelen har ju stor betydelse inte bara för jordbrukets utövare. Nedläggningen av jordbruksföretag på grund av svag eller obefintlig lönsamhet påverkar också sysselsättningen i de efterföljande förädlingsleden, något som ju har dokumenterats i verkligheten under senare tid. Det påverkar vidare konsumenternas möjligheter att välja svenskproducerade miljö och hälsovänliga livsmedel i våra butiker. På lite sikt påverkar det också den landskapsbild som vi alla har vant oss vid att kunna njuta av, inte minst i den blomstertid som nu kommer med lust och fägring stor. Vi har från Centerpartiets sida varit starkt kritiska till regeringens senfärdighet när det gäller att lägga fram förslag för att komma till rätta med den här uppenbara konkurrensnackdelen. Det var därför ett välkommet, om än litet, steg på vägen när regeringen i förra höstens budgetproposition aviserade att skatten på el och eldningsolja skulle tas bort till en statsfinansiell kostnad av 330 miljoner kronor per år. När regeringens proposition om detaljtillämpning nu har kommit visar det sig att det bidde om inte en tumme så i varje fall en kraftig reducering av den här skattelättnaden. Det beror framför allt på att också tillämpningen har kopierats från tillämpningen inom industrin. Det tyder endera på att man medvetet sökt minsta möjliga lättnad för näringen, och därmed inte förstått allvaret i det svenska jordbrukets lönsamhetssituation, eller möjligen på en häpnadsväckande okunnighet om näringens driftsbetingelser. Som tidigare har redovisats i den här talarstolen innebär regeringsförslaget att 35 % av alla jordbruksföretag inte får del av skattesänkningen på el. Motsvarande siffra för eldningsoljan är att närmare 80 % inte får del av skattesänkningen. Vår uppfattning är att det inte ska sättas några gränsbelopp för nedsättningen av skatten på el och eldningsolja. Vi anser också att nedsättningen bör ske enligt det försäkranssystem som redan tillämpas på andra områden inom energibeskattningen. Vi anser vidare att vi nu måste fortsätta genom att också eliminera dieselbeskattningens effekter inom jordbruket. Det är ju den som står för den volymmässigt största konkurrensnackdelen för det svenska jordbruket. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Om kammaren beslutar i enlighet med detta yrkande får det positiv betydelse för sysselsättningen, för konsumenternas valfrihet och för det öppna landskapets bevarande.